Herr talman! Vi kan ha olika uppfattningar om orsakerna till att det finns brister i den sociala miljön i våra bostadsområden, och bakgrunden till detta har vi belyst i vår partimotion. Men jag tycker inte att man, som Kjell Mattsson gör, skall ta alltför nonchalant på det kvantitativa utbyggnadsmål som vi hade på 1960-talet och i början av 1970-talet. Då gällde det ju att bygga bort bostadsbristen, som verkligen var ett oerhört svårt socialt problem. Ingen förnekar i och för sig att man då inte alltid hann med att tillgodose kraven på en god social miljö på det sätt som skulle ha varit önskvärt. Men ett helt övergripande mål var ju att bygga många bostäder; jag minns att det fanns andra partier som t.o.m. ville gå ännu längre. I dagens situation, när vi kanske är på väg in i en ny brist, är det nog viktigt att vi tänker på att kravet på att bygga tillräckligt många bostäder för att tillgodose behoven också är angeläget ur social synpunkt. När det sedan gäller hur man skall tolka ett avslag på våra förslag i dag är det ändå så, att sedan byggnadsstadgan kommit till har en rad intressen blivit tillgodosedda genom att det införts preciseringar och tilllägg i framför allt 9 och 12 §§. I fråga om de sociala behoven har däremot inte någon sådan precisering gjorts, och jag tror att herr Mattsson kan hålla med om att det är angeläget att så sker, eller hur? De här behoven har vi ju blivit mer och mer uppmärksammade på av samhällsutvecklingen, och vi har också fått helt andra möjligheter att tillgodose dem när de grundläggande behoven av en god bostad åt alla har fyllts. Dessutom ställer oss reformbehov på olika samhällsområden, som jag tidigare nämnde — skolan, barnomsorgen, kulturen, fritidsverksamheten osv. - inför kravet på en mycket mera omfattande och ambitiös planering i kommunerna för vissa speciella samhällssektorer. Det skulle då vara effektivt och förbättra arbetet, om man kunde sammanföra den planeringen bostadsområdesvis med bostadsplaneringen, och det är därför vi menar att det nu är så viktigt att ta detta steg.
Herr talman! Jag har inte haft den uppfattningen, herr Mattsson, att man i utskottet skulle ha någonting emot radioamatörernas verksamhet som sådan. Men det är viktigt att radioamatörerna också får möjlighet att utföra den verksamhet som de så gärna vill ägna sig åt, och här hade utskottet kunnat hjälpa till med det. Radioamatörerna vill nog gärna uppfylla alla de krav som kan ställas på försäkringar för tredje man osv., och de försöker ernå överenskommelser, men det lyckas tyvärr inte. Därför hade jag tänkt mig att mitt förslag kunde bli till hjälp för många radioamatörer, inte minst för de många handikappade som utnyttjar den här möjligheten att bryta sin isolering. Vi får hoppas att de nu kan lösa problemen med avtal. I annat fall får jag väl återkomma vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Huvudsyftet med bestämmelserna i 9 § byggnadsstadgan är ju, när det gäller planläggning för bostadsändamål, att åstadkomma en så god boendemiljö som det över huvud taget är möjligt med de planeringskunskaper vi har i dag. Sedan finns en uppräkning i bygg nadsstadgan — man skall ta hänsyn till ”den allmänna samfärdselns, energihushållningens, det militära försvarets, civilförsvarets och andra för riket gemensamma behov”. Det är ju sådant som man har skyldighet att försöka ge utrymme för i den goda plan som man ändå med dessa bestämmelser skall försöka skapa. Jag kan naturligtvis inte lägga ned ett så väldigt stort engagemang i att försvara byggnadsstadgans nuvarande utformning, grundad som den är på mångåriga socialdemokratiska propositioner. Det finns alldeles säkert behov av att se över den på många olika områden. Då får jag be fru Dahl och socialdemokraterna att trösta sig med att vi i alla fall har skrivit i vårt betänkande: ”Lagförslaget bör därför inte nu sakbehandlas av riksdagen.” Det är ju ett löfte om att man kommer tillbaka med en genomgång, inte enbart av de förslag som ligger kvar från de nämnda utredningarna. Det är alldeles självklart att en ny regering också gärna vill sätta sin prägel på förslagen, och det kan tillkomma ytterligare förslag innan vi fattar beslut i riksdagen. Men jag vill understryka att jag tycker att fru Dahl överdriver svårigheterna med att man inte i dag har just den föreslagna formuleringen i byggnadsstadgan. Att försöka nå en god boendemiljö genom vår planläggning är huvuduppgiften för kommunen, alldeles oavsett om det är uttryckt med den text i stadgandet som föreslås eller ej. Beträffande herr Hägelmarks inlägg vill jag bara säga att vi inte har funnit oss kunna föreslå att man skall lagstifta om vad parterna skall avtala om. Herr Hägelmarks motion och inlägg här och all annan PR som kan göras för radioamatörverksamheten kanske bryter det motstånd som kan finnas hos fastighetsägare mot att ge tillstånd till en antenn. Jag kan bara önska herr Hägelmark fortsatt framgång i arbetet.
Herr talman! Nu är det ju så att det som Kjell Mattsson angav som syfte med 95, att främja en god miljö, inte står uttryckligt där, även om jag är säker på att vi är ense om att det är innebörden. Det står: ”Planläggning skall ske så, att den främjar en ur allmän synpunkt lämplig utveckling inom det område, som planen skall avse.” Sedan räknas det upp en rad olika förhållanden som man skall ta hänsyn till. Vi menar att det skulle vara ett mycket gott stöd för alla dem som vill arbeta för en bättre social miljö om detta uttryckligen sades ut. Sedan vill jag bara tillägga att det ju var den socialdemokratiska regeringen som tillsatte den utredning som vi båda deltog i, herr Mattsson och jag, med uppgift att lägga fram dessa förslag. Tyvärr blev det arbetet avbrutet den 19 september. Jag är säker på att om vi hade suttit kvar så hade riksdagen redan haft en proposition på sitt bord, i varje fall i det här avseendet — vad gäller boendemiljön. Sannolikt är arbetet med en mera omfattande revidering av byggnadslagstiftningen också försenat på grund av den nya regeringens tillträde. Det har ändå inte hindrat den nya regeringen att lägga fram andra förslag till ändringar av byggnadsstadgan, som man alltså uppenbart prioriterar högre än de sociala behoven. Med det konstaterandet, herr talman, som jag tycker är ganska talande, vill jag inbjuda t.ex. herr Mattsson, som kanske ändå har samma uppfattning som vi i sak, att se till att den här ändringen kan ske redan nu.
Herr talman! Fru Dahl är naturligtvis fullt medveten om att det är en politisk realitet att vi bytt regering och att det får rent praktiska konsekvenser, på grund av vårt budgetsystem och riksdagens arbetsår. En nytillträdande departementschef kanske inte omedelbart vill ta fram och ställa sig bakom det som eventuellt finns färdigberett i departementet. Jag tycker att det är ganska självklart att den nya regeringen skall få möjlighet att göra sin överarbetning. Det viktigaste är innehållet i de förändringar av byggnadsstadgan som skall ske. Eftersom vi är ense om att det är angeläget att verkligen åstadkomma en god social miljö hoppas jag att det skall bli resultatet av de ändringar som kommer att föreslås. Det behöver inte innebära att de i sin utformning och till sitt totala innehåll helt måste överensstämma med de förslag som lämnats av de två nämnda utredningarna. Propositionen 122 får vi möjlighet att diskutera i kammaren om några veckor. Därför skall jag inte gå in på någon debatt om den nu utan bara notera att det förhöll sig så att riksdagen fattade beslut om att av regeringen begära förslag till förändring av byggnadslagen på det här området.

Herr talman! När riksdagen diskuterade frågan om sophämtarnas arbetsmiljö i december 1976 blev det en upprörd debatt i kammaren. Från socialdemokratiskt håll reagerade vi mot att den borgerliga regeringen visade så stor ovilja att presentera riksdagen ett förslag om åtgärder i befintliga hus för att förbättra arbetsmiljön för sophämtarna. Bakgrunden var den att vi under 1970-talet haft inte mindre än fyra utredningar att begrunda. Den senaste översynen av utredningsmaterialet hade gjorts under sommaren 1976, och man hade avverkat remissrundan inför höstens riksdagsarbete. Men undantag av de sedvanliga nej-sägarna, dvs. fastighetsägarna och deras supporters, var det en mycket stor uppslutning kring sophämtarnas krav. Men regeringen, de borgerliga i civilutskottet och samtliga borgerliga riksdagsledamöter tog större hänsyn till fastighetsägarintressena än till arbetsmiljön, mera hänsyn till ägarintressena än till de intressen som företräddes av löntagarna. Beklagligtvis fanns det inte ens bland de borgerliga ledamöter som själva varit verksamma på arbetsplatser av löntagarmodell något intresse för att ställa sig solidarisk med sophämtarna. Efter detta konstaterande vill jag hänvisa till det särskilda yttrande som socialdemokraterna i civilutskottet har gjort. Hade riksdagen bifallit vår motion 1976 hade åtgärderna i det befintliga fastighetsbeståndet satts in den 1 juli i år. En ny utredning, befolkad med fastighetsägarna som favoriserad part, är på gång. Oavsett detta — jag hävdar alltjämt att denna nya utredning är onödig — är det inte möjligt att nu få en lagstiftning som gör praktisk nytta från halvårsskiftet. Vi har därför inte motionerat i denna fråga denna gång. Vi menar att det är utsiktslöst. Vi inriktar oss nu på att bevaka frågan för den händelse att regeringen återigen skulle hitta på nya knep att undvika en lösning. För vår del understryker vi också att ändringar i byggnadsstadgan rörande avfallshanteringen i befintliga hus bör träda i kraft den 1 januari 1978.
Herr talman! Jag skall inte gå in i sakdebatten.

Herr talman! Herr Mattsson kommer tillbaka med de argument som vi ändå försökte komma till rätta med i riksdagsdebatten i december. Han talar om att vi under decennier har uraktlåtit att lösa den här frågan. Det ligger till så, herr Mattsson, att man har försökt lösa frågan på förhandlingsplanet under flera år. När detta inte lyckades tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till en statlig utredning. Det materialet blev föremål för ytterligare översyn under våren och försommaren 1976. I det skedet var det helt klart att det aldrig kunde bli någon lösning på problemen med sophämtarnas arbetsmiljö — beroende på fastighetsägarnas nejsägeri till de krav som ställts. Därför var det helt klart att tidpunkten var inne för lagstiftning i ärendet. Vad som skedde genom decemberbeslutet var att ni sköt fram den här frågan och vad ännu värre är: Ni har ännu inte angett någon ambitionsnivå vad gäller det eventuella förslaget om ändring i byggnadsstadgan avseende sophämtarnas arbetsmiljö. Det finns alltjämt en oklarhet i den debatten.

Herr talman! Det är ofta brister i miljön, både i utomhusmiljön och i inomhusmiljön, som förorsakar de talrika barnolycksfallen. Det går att göra samhället mer barnvänligt och också — för att spetsa till det litet — göra det barntillåtet. Det är det inte nu. Genom att förbättra miljön för barn förbättrar man också miljön för de vuxna. Man skall inte behöva separera områden där vuxna skall vistas från områden där barn förväntas vistas. Därför måste med nödvändighet hela samhället göras barntillåtet. Genom en barnvänlig stadsplanering och genom en aktiv bevakning av miljön kan man åstadkomma betydligt bättre områden för barn. Framför allt borde det vara möjligt att göra inomhusmiljöerna i det närmaste barnsäkra — med barnsäkra spisar, säkra badoch köksutrymmen, säkra fönster och elektricitetsutrustningar. Det är i dag ovanligt att sådan här utrustning finns i lägenheterna. Om man vill ha barnsäker utrustning får man själv bekosta den. Och barnsäker utrustning är nästan att se som lyxutrustning trots att det borde vara tvärtom. Det är en helt nödvändig utrustning i alla lägenheter, både nyproducerade och andra. Utskottet avstyrker vpk-kravet med hänvisning till att det tillsatts en utredning som skall utreda barnolycksfallen. Men jag säger som jag sade för en vecka sedan: Det behövs ingen ny utredning. Kunskap på det här området finns redan — och det är bara att omsätta kunskaperna i praktiken för att ta upp kampen mot barnolycksfallen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 955 med följdmotionen 957. Herr talman! För att få en stadsplan godkänd måste man reservera mark för bilarna. 1,2 parkeringsplatser per lägenhet måste man avsätta. En parkeringsplats motsvarar 25 m? i yta. Det innebär att för varje lägenhet avsätts ca 35 m? för bilens behov av parkeringsutrymme. För barnens behov av barnomsorg behöver man inte reservera en enda kvadratmeter. Vänsterpartiet kommunisterna har under lång tid krävt att mark skall reserveras för barnomsorgens behov. Att anlägga en enkel markuppställningsplats kostar bortåt 3 000 kr. Då är markkostnaderna inte med, utan bara anläggningskostnaderna. Det förtjänar att nämnas att en plats i det beryktade Kungstorgsgaraget i Göteborg, som nu inte blir av, skulle ha kostat 50 000 kr. att anlägga. 50 000 kr. för en enda parkeringsplats! Att iordningsställa en barnstugeplats kostar i dag ca 30 000 kr. Herr talman! Vid en jämförelse mellan barnen och bilarna förlorar barnen stort mot bilarna, både när det gäller att prioritera kostnader och att reservera mark. Är det inte märkligt att samhället och politikerna är beredda att prioritera bilen i så hög grad framför barnen? I andra sammanhang talas det allmänt om att barnen är vår största tillgång och vår framtid, men ingen ifrågasätter att bilarna skall ha sitt utrymme, trots att man förordat en satsning på kollektivtrafiken. Och än märkligare är att barnen inte ens jämställs med bilen när det gäller att ”få plats” i samhället. Man kan göra andra ekonomiska jämförelser. Att bygga en meter motorväg kostar över 20 000 kr. Man kan alltså nästan få en daghemsplats för varje meter motorväg som byggs. Och varje Viggenplan motsvarar 900 daghemsplatser. Man kan också göra jämförelser mellan den yta, som bilen får ta i anspråk för parkering, och den yta som barnen får att röra sig på på ett daghem. Enligt socialstyrelsens planeringsnorm fordras det 142 m? per avdelning inomhusyta i ett daghem. Det motsvarar en yta på ca 9,4 m? per barn, medan bilen, om jag får påminna om den, får 25 m? i parkeringsyta. Det här är ett exempel på hur barnen ”Pprioriteras bort” i förhållande till andra intressefrågor. Bilen har en starkare ställning i samhället än vad barnen har, och bilen har företrädare som kan se till att dess intressen tillvaratas. Herr talman! Jag är inte ute efter att ta bort planeringsnormen för bilen, även om man starkt önskar en begränsning av biltrafiken till förmån för kollektivtrafiken. Det är ändå bättre att bilen står på en parkeringsplats än att den står på gatan. Men jag vill att barnens behov av barnomsorg skall tillgodoses, och jag har försökt påvisa ett orimligt och orättvist förhållande som inte kan få fortsätta. Vid en framtida utbyggnad av barnomsorgen blir det nödvändigt att garantera att man tillgodoser barnomsorgens behov av mark eller annat utrymme, och för att kunna garantera detta måste man planera för det, och planera i god tid. Det är på tiden att man nu börjar planera för barnomsorgens behov. Vpk har i motionen 1313 föreslagit att en planeringsnorm på 10 m? per lägenhet skall gälla för barnomsorgens inomhusbruk och att ingen stadsplan skall kunna godkännas utan att denna norm är uppfylld. Med en sådan planeringsnorm på 10 m? per lägenhet skulle förmodligen barnomsorgens behov av utrymme kunna tillgodoses och alla barn få plats i barnomsorgen — det visar den beräkning som gjorts i Huddinge kommun. Betänk, herr talman, att det är fråga om att ge barnen en tredjedel i utrymme av vad bilen får i parkeringsutrymme. Är det för mycket begärt? Man frågar sig också hur regering och riksdag skall kunna klara av den mycket minimala utbyggnaden på 100 000 daghemsplatser under en femårsperiod om man inte börjar reservera mark för barnomsorgen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionen 1313 i den här berörda delen.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi i motionen 414 tagit upp de problem som ligger i att permanentbostäder börjar användas som fritidshus, och på vissa håll sker det i en omfattning som helt kan rasera den kommunala planeringen. Under förra riksmötet förutsatte civilutskottet att de här frågorna skulle tas upp i bygglagarbetet — utskottet hänvisade bl.a. till möjligheten att i en planlagstiftning binda användningssättet. Vi skrev i motionen att vi efter regeringsskiftet inte var säkra på att vad utskottet förutsatte under den förra regeringens tid fortfarande gällde. Vi ville genom motionen få ett klart riksdagsuttalande i samma riktning. Utskottet avstyrker motionen. Det märkliga är då, herr talman, att vi motionärer inte har någon invändning mot detta och inte tänker yrka bifall till motionen. Utskottet redogör nämligen i betänkandet för vad utskottet tyckte i fjol, och sedan fortsätter man: ”Vad därefter förekommit” — då förutsätter jag att man menar nyval, regeringsskifte och ändrad majoritetssituation — ”har inte föranlett utskottet till ett ändrat ståndpunktstagande.” Den föreslagna åtgärden behövs därför inte, säger utskottet. När nu utskottet så oreserverat och trots majoritetsförskjutningen visar sig ställa upp bakom fjolårsbeslutet innebär det att fjolårsbeslutet står fast. Då har vi ändå, trots avstyrkandet, fått vad vi önskade. Det här uttalandet i utskottets motivering är som jag ser det lika starkt som ett tillstyrkande, och jag kan inte tänka mig att man inom bostadsdepartementet vill nonchalera utskottets två gånger uttalade uppfattning i sakfrågan. Jag skall för min del inte lägga mig i den i många stycken motiverade uppståndelse som har väckts av bostadsministerns uttalanden om fritidshusen. Grundtanken i hennes tes — en grundtanke som tidigare har förts fram oemotsagd — är ju egentligen bara vanliga planeringssynpunkter, där hon har betonat markhushållningskravet och alldeles självklart prioriterat vår helårsbebyggelse före de enskilda fritidshusen. Bostadsministerns tidigare engagemang i de frågor som vi har tagit upp i motionen vill jag också gärna se som en ytterligare garanti för att vi får en belysning av de här problemen i lagstiftningsarbetet. Jag är för min del beredd att acceptera att hon, som sades i ett svar på en fråga i torsdags i förra veckan, inte är beredd att nu uttala sig om metoderna för att få en lösning. Jag vill som sagt bara notera att utskottets uttalanden och det svar på en fråga som bostadsministern lämnade förra veckan har samma utgångspunkter som vår motion. Herr talman! Jag har inget yrkande i denna fråga.
Herr talman! Utskottet sade ju vid föregående riksmöte att denna fråga skulle ägnas uppmärksamhet i anslutning till bl.a. överväganden om en ny markanvändningsoch byggnadslagstiftning, och den ståndpunkten har utskottet i år också. Eftersom detta är ett problem som är rätt vanligt i mina egna hemtrakter har jag direkt tagit upp frågan med bostadsdepartementet. Vi har också på det lokala planet tagit upp frågan för att skaffa oss material för de olika åtgärder som kan behöva vidtagas. Nu förekommer också den motsatta debatten, nämligen kritik mot att fritidsbostäder blir permanentbostäder. Det är över huvud taget så att detta område inrymmer mycket av motsättningar, och vi måste försöka få ett grepp om vad det gäller. I den uppmärksammade diskussion som i dag förekommer i våra kustbygder, t.ex. i Bohuslän, ställs många förslag till åtgärder. Det gäller förköpslagstiftningen, tomträttsfrågor, beskattningsfrågor, byggnadsplanelagstiftning, låneförutsättningar osv. Vid sidan av den del av detta problem som berörs i motionen tror jag att det blir nödvändigt att vidta även andra åtgärder än i fråga om markanvändningsoch byggnadslagstiftningen.
Herr talman! Utskottsordförandens uttalande nu bestyrker vad jag tidigare sade. Han redovisar att han engagerat har tagit del av dessa problem. Jag begärde emellertid ordet nu för att ytterligare understryka ett förhållande som inte är nämnt i vår motion, nämligen att samma problem — ehuru på ett något annat sätt — uppstår när fritidsbostäder omvandlas till permanentbostäder, och det underströk också herr Mattsson i sitt tidigare inlägg.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om motionen 1284 av Margareta Andrén och mig. I den motionen krävs att riksdagen ger regeringen till känna vad vi i motionen anfört om behovet av bestämmelser i byggnadslagstiftningen om markreservation för förskolor och fritidshem. : När en stadsplan skall godkännas måste det finnas ett visst antal kvadratmeter parkeringsplats per lägenhet. Inga Lantz har nyss redogjort för hur mycket parkeringsplatserna kostar och hur stort utrymme bilar kräver relativt barn. I stadsplanerna utgår man från att bilar behövs men inte från att det finns barn. Skyldigheten att planera och avsätta mark för daghem och fritidshem är betydligt mer allmänt formulerad än bestämmelserna om bilarnas uppställningsplatser. Det är därför vi fortfarande finner nyligen planerade bostadsområden, i vilka det saknas utrymme för daghem som motsvarar behovet. Nya bostadsområden, dit i första hand barnfamiljer flyttar, kommer med andra ord att få samma bekymmer som man har i Stockholms kommun, där det stora problemet med daghemsbyggandet inte i första hand är pengar eller personalbrist utan brist på mark. För att kunna lösa problemet i Stockholm måste man i dag göra avkall på kvaliteten, något som både personal och barn blir lidande av. Utskottet har avstyrkt den här motionen med motiveringen att det pågår ett arbete med reformering av byggnadslagstiftningen. Jag utgår från att civilutskottets ledamöter inser hur viktigt det är att vi planerar efter barnens behov och att det är viktigare att vi planerar för barn än för bilar. Men om betydelsen härav står faktiskt ingenting i avslagsmotiveringen, och det kunde det faktiskt gott ha gjort. Jag har inte för avsikt att i dag ställa något yrkande. Utskottet har avstyrkt motionen, och jag får därför avvakta reformarbetet och återkomma i frågan.
Herr talman! Lyckligtvis behöver Bonnie Bernström inte avvakta kommande reformarbete. Vi behöver inte vänta på den senfärdiga regeringen i det här fallet. Det finns nämligen en socialdemokratisk reservation som kräver att vi redan i dag skall fatta beslut om sådana ändringar i byggnadsstadgan att det blir möjligt att tillgodose sådana här krav vid planläggning och fastställande av stadsplan. Jag skulle därför vilja inbjuda dem som har talat för motionerna beträffande förskolans behov att rösta på vår reservation. Som jag underströk i mina tidigare inlägg är det inte minst med tanke på att vi skall kunna klara barnomsorgsutbyggnaden och SIA-skolan som detta förslag har lagts fram från vårt håll. Till sist skulle jag vilja uppmana Bonnie Bernström, som ju tillhör regeringsunderlaget här i riksdagen och dessutom samma parti som biträdande bostadsministern, att använda all sin goda vilja och allt sitt inflytande för att påverka henne att bli litet snabbare i detta arbete.
Herr talman! Det är rimligt att avvakta regeringens reformarbete i denna fråga. När jag och Margareta Andrén väckte vår motion, bröt vi ut en liten del som vi tyckte att man hade kunnat ta hänsyn till tidigare utan att behöva avvakta hela reformarbetet. Men den socialdemokratiska motionen handlar ju om betydligt mer, och därför kan jag inte se att det skulle innebära samma sak. Birgitta Dahl hade ju kunnat reservera sig till förmån för den motion som jag har väckt.
Herr talman! Till Birgitta Dahl vill jag säga att vi från vpk förstås stöder den socialdemokratiska reservationen. Men vi har gått längre i kravet på att trygga mark och utrymme för barnomsorgen. Vi har krävt 10 m? per lägenhet såsom planeringsnorm. Enda sättet att binda upp denna fråga är att fastställa en norm. Med en norm på 10 m? per lägenhet skulle förmodligen hela barnomsorgens behov av utrymme kunna tillgodoses. Det visar en undersökning som gjorts i Huddinge. I ett nytt område planerar man i dag för 26 avdelningar. Med denna norm skulle man kunna få 135 avdelningar för barnomsorgens behov. Med 135 avdelningar i detta område skulle man kunna tillgodose alla barns behov av daghem och alla barns upp till 12 år behov av fritidshem. Det skulle kräva bara en tredjedel av det utrymme som man i dag har avsatt för en parkeringsplats, kopplad till varje lägenhet. Ett sätt att tillgodose barnomsorgens behov av utrymme är att avsätta 10 m? per lägenhet. Det måste vara den rätta vägen att gå, om man vill nå någonstans i denna fråga. Sedan är jag litet förvånad över att Bonnie Bernström, som pläderar så mycket för barnomsorgen, inte yrkar bifall till sin motion, som ju går i samma riktning som vpk:s motion. Vi har också tidigare haft ge mensamma reservationer i fråga om markbehovet. Men vpk preciserar på ett annat sätt behovet av utrymme för barnomsorg.
Herr talman! Det är, Bonnie Bernström, precis som du sade: vår motion har en vidare syftning. Den omfattar alltså ännu flera angelägna sociala mål än den i och för sig mycket viktiga fråga som din och Margareta Andréns motion behandlar. Vi behöver inte särskilt yrka bifall till er motion, eftersom dess krav kan tillgodoses inom ramen för vårt yrkande. Jag tycker att ni med tacksamhet skall notera den vidare syftning som vår motion har och stödja den. Ni kan väl ändå inte vara emot att man vid sidan av barnstugebyggandet också vill tillgodose andra angelägna sociala frågor såsom de äldres och de handikappades behov, behovet av fritidsoch kulturlivets utbyggnad, SIA-skolans behov och kampen mot segregationen för att nämna några exempel. Jag förutsätter att ni tycker att det är viktigt att också få med detta. Jag trodde då att ni med glädje skulle rösta på vår reservation. Det räcker ju inte, Bonnie Bernström, med att tala om barnomsorgens behov eller andra angelägna sociala behov. Bevisa nu i praktisk handling att du och dina kamrater menar allvar med ert tal.
Herr talman! Det är så riktigt som det är sagt, att det räcker inte att bara tala om barnomsorgen, och det är Birgitta Dahl väl medveten om. Men jag tycker ändå att det är rimligt att avvakta det reformarbete regeringen håller på med, och därför kan jag inte stödja den socialdemokratiska motionen, som jag tycker i och för sig innehåller en hel del bra tankegångar. Motionen innehåller så mycket mer än åtgärder för barnomsorgen att det kan bli problem för det remissarbete som nu pågår, om motionens förslag skulle vinna gehör i dag. Jag tycker därför att de andra delarna kan få vänta. Nu byggs nya områden, och om man inte där tar hänsyn till barnomsorgen från början så kanske vi inte kan klara målsättningen att ge alla barn en daghemsplats.
Herr talman! Det skulle vara intressant att höra några sakskäl som gör att Bonnie Bernström ser problem i vår motion. Jag tror att det är på det sättet att det känns litet förargligt att inte den borgerliga regeringen har lagt det förslag som vi för fram. Nu vill man ge regeringen en chans att agera, eftersom man faktiskt tycker att det är en smula obehagligt att den inte har gjort det förut. Men, Bonnie Bernström, det är ännu inte för sent att ändra uppfattning och rösta med oss.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag har för avsikt att lägga fram ett lagförslag om skyldighet för gångtrafikant som under mörker färdas på väg att vara försedd med godkänd reflexanordning. I rapporten konstaterade trafiksäkerhetsrådet ait en lagstiftning om användning av reflexanordning eller lykta är en ingripande åtgärd som skulle beröra betydande grupper av människor. Åtskilliga omständigheter måste beaktas vid bedömningen av frågan om en lagstiftning, t.ex. straffansvaret speciellt när det gäller barn och tillämpningssvårigheter på grund av olika gränsdragningsproblem. Vid remissbehandlingen påtalade också bl.a. statens trafiksäkerhetsverk de svårigheter som är förenade med en lagstiftning. Verket framhöll att försök först borde göras med en samlad intensiv propaganda för att på frivillighetens väg söka höja användningsfrekvensen. I årets budgetproposition har jag i samband med att ytterligare medel har beräknats för informationsverksamhet angett att trafiksäkerhetsverket även skall kunna bedriva information för att öka användningen av reflexbrickor hos fotgängare. Vad sålunda anfördes har lämnats utan erinran av riksdagen. Regeringen har genom beslut den 25 november 1976 överlämnat Nordiska trafiksäkerhetsrådets rapport jämte remissyttrandena till trafiksäkerhetsverket. I nuvarande läge finner jag det inte aktuellt med någon lagstiftning.

Herr talman! Jag har självfallet samma åsikt som herr Börjesson i Falköping om värdet av reflexanordningar för fotgängare och beklagar att inte fler människor använder reflex frivilligt. Enligt den undersökning som gjordes åren 1968-1971 av vägoch trafikinstitutet kunde man konstatera en stigande användning under de åren. År 1971 använde 43 96 av de vuxna och något mer än 47 96 av barnen reflexanordning. Det är klart att det hade varit önskvärt att kunna åberopa nyare siffror. TSV har emellertid i vinter gjort en liknande undersökning, vars resultat dock ännu inte föreligger. Jag hoppas emellertid att den ökade information som trafiksäkerhetsverket kommer att ge skall leda till att allt fler människor använder reflexanordning. Då kan det ju tänkas att det, när användandet gått in i medvetandet mera, kan vara lämpligt med en lagstiftning. I dag är det inte lämpligt, därför att en lagstiftning som inte har förankring hos människorna får enligt erfarenheterna liten efterlevnad. Vi skall också komma ihåg att det är svårt att kontrollera efterlevnaden och ännu svårare att tillämpa några former av sanktioner, när en sådan lag inte efterlevs.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att televerket i offentliga lokaler såsom sjukhus, övriga vårdinrättningar, sporthallar, bibliotek, järnvägsstationer etc. installerar telefonförstärkare på de telefoner som finns i dessa lokaler och att nyinstallation av telefon i dessa lokaler sker med ljudförstärkare. Jag har tolkat herr Börjessons fråga så att han med telefoner i offentliga lokaler avser samtalsautomater som står till allmänhetens förfogande. Ljudförstärkning på samtalsautomater kan f. n. åstadkommas på samma sätt som på vanliga telefonapparater, dvs. genom att telefonluren förses med en inbyggd hörtelefonförstärkare. Den hos vilken apparaten är uppsatt kan hos televerket begära att apparaten förses med en sådan ljudförstärkare liksom även med andra tillbehör. Jag kan vidare nämna att på televerkets samtliga samtalsexpeditioner minst en av apparaterna är försedd med förstärkare.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 Utrustningen kommer inom kort att provas på ett antal platser i landet. Jag kan också nämna att det inom ramen för det nordiska samarbetet pågår undersökningar om ytterligare metoder att underlätta möjligheterna för hörselskadade att telefonera.

Herr talman! Som jag nämnde i svaret kan den, hos vilken en för allmänheten avsedd telefonapparat är uppsatt, begära att få ljudförstärkare installerad på apparaten genom televerkets försorg. Jag har här ett broschyrblad som visar hur en sådan förstärkare ser ut och fungerar. Det är riktigt som herr Börjesson säger, att man med en liten ratt på luren kan höja ljudstyrkan upp till fyra gånger. Televerket tillhandahåller också anslag, som kan sättas upp på hytten och som talar om för allmänheten att apparaten är utrustad för kunder med nedsatt hörsel. Det ankommer alltså på landsting, som är huvudman för lasarett, på idrottsförening eller fritidsnämnd, som har hand om sporthallar m.m., att hos televerket beställa installation av ljudförstärkare. Vad slutligen beträffar magnetspolen som gör det möjligt att använda sin egen hörapparat, så finns en modell utarbetad och den kommer, som jag nämnde i svaret, att prövas på ett antal platser i landet. Därefter är det sannolikt inga som helst svårigheter att få sådana spolar installerade som ett alternativ till ljudförstärkare. Jag ber att få överlämna de nämnda två bladen från televerket till herr Börjesson.

Herr talman! Det är klart att det skulle bli en fördyring. Jag tror inte det vore möjligt för televerket att installera sådana anordningar på alla telefonapparater utan att ta ut högre avgifter av alla abonnenter, och jag är inte så säker på att det skulle vara populärt. Beträffande offentliga lokaler kan jag dock inte tänka mig att den där lilla avgiften skulle ha någon betydelse för huvudmannen -— det är ju en bagatell. Att sätta upp sådana apparater på alla för allmänheten avsedda ställen har däremot sina nackdelar, eftersom sådana lurar är mycket eftertraktade av oärliga människor. Herr Börjesson har kanske liksom jag många gånger blivit förargad när han kommit in i en telefonhytt för att ringa och funnit sladden avklippt och luren borta. Frekvensen av sådan verksamhet skulle säkert öka mångfaldigt om det fanns förstärkare på telefonlurarna, eftersom de är så eftertraktade.

Herr talman! Fru Stålberg har frågat mig om jag avser föreslå en ändring av föregående års riksdagsbeslut om lokalisering av arméns tekniska skola till Östersund. Fru Stålbergs fråga är föranledd av tidningsuppgifter om att skolan skulle förläggas till Nyköping i stället för till Östersund. Det är inte aktuellt att föreslå någon ändring av beslutet om lokaliseringen av ATS till den del det avser tygförvaltningsskolan och stabsoch sambandsskolans mekanikerdel. Däremot vill jag inte utesluta att försvarets fredsorganisationsutrednings betänkande i vår kan komma att föranleda ytterligare överväganden beträffande radaroch luftvärnsmekanikerskolans i Göteborgs inlemmande i ATS. Någon lokalisering av ATS till Nyköping är alltså inte aktuell.

Herr talman! Jag ber först att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Som framgår av min fråga har det vid olika tidpunkter förekommit tidningsuppgifter om att arméns tekniska skola skulle förläggas till annan ort än Östersund. Riksdagen beslöt redan 1971 i samband med omlokaliseringar i statlig verksamhet att arméns tekniska skola skulle förläggas till Östersund, om en sådan skola organiserades. Jag konstaterar med tillfredsställelse försvarsministerns entydiga besked om att förslag till ändring av riksdagens beslut saknar aktualitet och att skolan kommer att planenligt inrättas i Östersund. Uppgifter av det slag som förekommit i massmedia skapar oro för såväl berörd personal som kommunala myndigheter och andra som är verksamma med projekteringsarbetet. Det var starka regionalpolitiska skäl som föranledde beslutet att skolan skulle förläggas till Östersund. Dessa skäl har sedan dess ytterligare förstärkts, varför en omprövning av beslutet måste framstå som orimlig. Mot bakgrund av vad jag här redovisat kan jag således tacka försvarsministern för det entydiga och klargörande svaret på min fråga. Svaret kommer säkerligen att lugna dem som känt sig oroade av de förekommande uppgifterna om en omprövning av beslutet. När det gäller radaroch luftvärnsmekanikerskolan hoppas jag att även den kommer att inlemmas i arméns tekniska skola och därmed förläggas till Östersund.

Herr talman! Herr Brännström har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att den särskilda hjälpverksamheten till värnpliktiga och deras familjer skall kunna fortgå utan inskränkningar fram till det nya budgetårets början. För hjälp åt värnpliktiga i speciellt svåra ekonomiska situationer finns under anslaget Vissa ersättningar m.m. en särskild anslagspost. Anslaget för denna särskilda hjälpverksamhet har under en följd av år uppgått till 400 000 kr. fr.o.m. innevarande budgetår har beloppet höjts till 500 000 kr. Jag vill understryka att anslaget endast utgör en reserv till förmånssystemet i övrigt för de värnpliktiga och är avsett att tillgodose behov som inte heller skäligen bedöms kunna avhjälpas i annan ordning. Innan medel betalas ut från anslaget skall således en prövning av behovet ske i varje särskilt fall. Jag avser att låta se över formerna för den särskilda hjälpverksamheten i syfte att förbättra rutinerna för att bevilja bidrag och följa upp resursutfallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Till en del är det ett positivt besked som ges, men det är kanske ändock icke tillräckligt för att ge de direkt berörda personerna den förändring av deras situation som skulle ha varit önskvärd. Skälet till min fråga var egentligen att jag fick ta del av en personalvårdsinformation från T 1 — en liten skrift där det sägs att inga utbetalningar ur anslag för särskild hjälpverksamhet kan ske under tiden den 1 april-den 1 juli. Det är naturligtvis otillfredsställande, om man ser det mot bakgrunden av att det här anslaget är till för att hjälpa sådana som i speciella svårigheter behöver ekonomiskt bidrag för att klara sina allra mest nödvändiga utgifter. När anslaget tar slut och man bara ger ett sådant besked, kan man inte heller skapa rättvisa mellan de värnpliktiga som bör få denna ekonomiska bisträckning. Sanningen är alltså den att de 500 000 kr. som har varit anvisade redan nu har visat sig otillräckliga. Det innebär också att man från rättvisesynpunkt direkt borde ha kunnat öka medelstilldelningen fram till det nya budgetåret och varit beredd att för det kommande budgetåret gå till mötes de krav som ställdes i petita på ett belopp uppräknat till 700 000 kr. Jag skulle vilja komplettera min förra frågeställning med ytterligare en fråga: Är försvarsministern beredd, med de erfarenheter som egentligen redan är bekräftade, att snarast möjligt försöka tillmötesgå önskemålen om ytterligare medel för att i alla fall primärt tillgodose de behov som så uppenbart föreligger för dessa värnpliktiga?
Herr talman! Jag vill påminna om att detta är ett anslag som vi har haft sedan rätt många år tillbaka och som är till för att klara värnpliktigas ekonomiska situation i extraordinära lägen, när det inte finns någon annan möjlighet. Om man av familjeskäl osv. råkar i en akut besvärlig ekonomisk situation, då skall man ha den här möjligheten. Den ingår egentligen inte som en reguljär del i det värnpliktssociala systemet. Jag hoppas att herr Brännström och jag är överens om att detta är ett extraordinärt anslag. Att vi har fått den här situationen beror ju på att man från myndighetshåll icke har en sådan kontroll på utfallet att man kan reglera denna verksamhet helt och hållet. När man tidigare hos regeringen begärde att få öka anslaget, när detta var aktuellt, fick man avslag, helt enkelt därför att vi har knappa ekonomiska ramar och måste ha en rätt markerad kostnadsdisciplin i alla delar av det militära försvaret. Det gäller här en av de väsentliga delarna. När regeringen tog ställning i denna fråga visste i varje fall icke jag att medlen var totalt slut, utan jag räknade med att man fick sänka taket för varje enskilt bidrag. Om det är så att pengarna är totalt slut —- och det har sedermera kommit fram att det tydligen är så — kan man komma tillbaka, och vi kan då se om vi kan göra en viss utfyllnad. Men att göra en satsning just på det här anslaget tror jag inte är det rätta sättet att förbättra de värnpliktigas situation. Det gör vi på annat sätt, och vi har ju också lagt fram förslag i den riktningen. Detta är ett angeläget anslag som vi skall ha, så att vi kan klara den ekonomiska situationen för de värnpliktiga när de är i ett brydsamt läge.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att försvarsministern faktiskt ger visst utrymme när det gäller att eventuellt komplettera det anslagsbelopp som har funnits för innevarande år. Vi är helt överens om att denna resurs är till för speciella fall och att den naturligtvis inte skall gälla ett flertal av de värnpliktiga. Till det ändamålet finns andra sociala förmåner enligt de regler som gäller för de värnpliktiga. Men jag tycker att det är viktigt att notera att det belopp man här har att fördela, 500 000 kr., i stort sett skall användas till en årskull som kan uppgå till 45 000 värnpliktiga — det är en något så när rimlig siffra. Det är alltså ett belopp som är ganska blygsamt i relation till det antal personer som skall göra sin värpliktstjänstgöring. Anslaget är också som regel maximerat till 350 kr. per individ och skall i första hand användas till sådana speciella saker som teleräkningar, försäkringar eller liknande utgifter som den värnpliktige inte förmår rymma inom ramen för det ganska blygsamma dagsersättningsbelopp som f.n. utgår. Dessutom skulle jag vilja tillägga att detta belopp i förhållande till försvarsramen egentligen är helt försumbart. Jag tycker nog att det är ett ganska svagt argument som försvarsministern i slutskedet drar fram för att skjuta denna fråga åt sidan.
Herr talman! Det här är så att säga ett extraordinärt instrument. Jag är den förste att vilja understryka att de värnpliktigas sociala förmåner faktiskt inte ger något liv i lyx. Men vi har ju den ordningen att om man råkar komma i ekonomiska svårigheter så finns den sociala sidan. Det är kommunernas egentliga uppgift att hjälpa. Det här anslaget skall användas när det vanliga sociala systemet inte svarar upp mot behoven. Vi skall titta på det här anslaget så att det inte uppstår en helt orimlig situation — det är vi inte betjänta av. Utan att föregripa den prövningen vill jag säga att jag är mycket tveksam till att öka anslagsposten utan några bestämmelser för hur den skall användas. Jag skulle kunna tänka mig att man avsätter ett visst belopp som man får hålla i centralt, så att man verkligen får en kostnadsuppföljning. Annars är det risk för att man får ett rullande underskott. Som jag säger i mitt frågesvar avser jag att titta på rutinerna för att få en ordentlig kostnadsuppföljning. Slår man ut summan på antalet värnpliktiga blir det mycket blygsamma belopp, men tanken bakom det hela är att det bara är ett fåtal som skall behöva använda de här pengarna. Det är inte så att vi under fjärde huvudtiteln skall bedriva social verksamhet. De här pengarna är avsedda för att hjälpa pojkar som kommit i trångmål — det är det som det rör sig om.
Herr talman! Vi är helt överens om vad medlen skall användas till. Vi kanske ändå har en skiftande syn på hur medlen skall vara tillgängliga och kanske också på det sociala ansvaret. Jag kan inte helt ställa mig bakom försvarsministerns syn på kommunernas medverkan i detta sammanhang. Jag menar att de värnpliktiga som det är fråga om har försatts i sin belägenhet av den skyldighet som lagstiftningen ålägger dem. Vi som huvudmän och ansvariga för deras tjänstgöringsskyldighet bör också vara beredda att gå in i de särskilda fallen. Jag tror att denna syn sammanfaller med Kommunförbundets inställning i den här frågan. Men det gläder mig att försvarsministern är beredd att under noggrann prövning titta på den här saken. Jag förutsätter att de fakta som finns — så ser jag det — kommer att leda fram till det som vi har eftersträvat och att det jag har menat med att ställa den här frågan då kan uppnås.

Herr talman! Herr Feldt har i en interpellation om åtgärder mot inflationen ställt följande tre frågor till mig: — Vilka är enligt min mening orsakerna till den ökande inflationstakten i januari och februari? —- Vilken prognos görs nu för uppgången av konsumentpriserna under 1977? —- När framläggs en av mig tidigare utlovad plan mot inflationen? Konsumentpriserna ökade med 2,5 96 under januari och februari i år. Det är en hög inflationstakt. Det torde emellertid inte vara herr Feldt obekant att de första månaderna varje år normalt uppvisar prisstegringstal, som ligger högre än under resten av året. Under 1975 och 1976 föll i genomsnitt ca en fjärdedel av hela årets prisstegringar på de två första månaderna. År 1976 ökade konsumentpriserna under januari och februari med 2,4 8, dvs. nästan exakt lika mycket som i år. Det finns flera orsaker till de snabbare prisstegringarna i januari och februari. De hyreshöjningar som parterna på hyresmarknaden förhandlar fram redovisas regelmässigt i januari och oktober. Bostadsposten svarar för 0,4 procentenheter av hela prisstegringen hittills i år. Det system för beräkning av kompensation till jordbrukarna som riksdagen har antagit innebär att vi alla solidariskt får dela bördan härav antingen via skattsedeln eller via högre priser. Den del av kompensationen under de två första månaderna 1977 som faller på priserna svarar för 0,4 procentenheter av prisstegringen under januari och februari i år. Härutöver spelar den internationella prisutvecklingen en stor roll för våra förutsättningar att hålla en lugn prisstegringstakt. Ett drastiskt exempel härpå utgör prisstegringarna på kaffe. Importpriserna på kaffe har stigit med ca 150 96 sedan början av förra året. Detta har givetvis påverkat den inhemska prisutvecklingen. Kaffeprisernas ökning enbart under de två första månaderna i år svarar för 0,2 procentenheter av den totala uppgången i konsumentpriserna. De här nämnda speciella faktorerna motsvarar sammanlagt 1 procentenhet av prisstegringen på 2,5 96 under januari och februari. Det kan i detta sammanhang vara värt att konstatera att konsument prisernas uppgång mellan februari 1976 och februari 1977 uppgick till 9,5 96 i Sverige. Det är en siffra som ligger klart under genomsnittet för de västeuropeiska länderna enligt OECD:s beräkningar under motsvarande period. Jag övergår till herr Feldts andra fråga om vilken prognos som nu görs för uppgången av konsumentpriserna under hela 1977. Jag angav i finansplanen att uppgången i konsumentpriserna under 1977 borde kunna begränsas till ca 6 96. Av finansplanen framgick också de förutsättningar som denna beräkning byggde på. Sedan dess har regeringen redovisat ett ekonomiskt-politiskt stabiliseringspaket, som bl.a. innehåller förslag om en höjning av mervärdeskatten. En nedjustering av den svenska kronkursen i förhållande till länderna inom det s.k. ormsamarbetet har också företagits. Det är ofrånkomligt att dessa åtgärder på kort sikt kommer att ha en prishöjande effekt. Åtgärderna beräknas sammantagna medföra en prisstegring på bortåt 3 96 på helårsbasis. Eftersom åtgärderna inte gäller hela året blir genomslaget på den genomsnittliga prisnivån ca 1,5 96 mellan 1976 och 1977. Uppgången i konsumentprisindex torde mot denna bakgrund komma att bli ca 10 96 också för 1977. Motiven för det av regeringen föreslagna stabiliseringspaketet kommer att redovisas närmare i den reviderade finansplanen. I korthet kan jag emellertid i detta sammanhang erinra om att åtgärderna syftar till att återställa balansen i den svenska ekonomin. Åtgärderna är av långsiktig natur. Vi får acceptera att vi temporärt inte kan få ner inflationen så snabbt som i och för sig vore önskvärt. Balansen mellan produktion och konsumtion måste återställas genom återhållsamhet på konsumtionssidan. Vårt land kan inte fortsätta att leva över sina tillgångar. Konkurrensläget gentemot utlandet måste förbättras. Genom att satsa på en utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn hejdas arbetskraftsutströmningen från denna; därmed minskar riskerna för att stora överströmningar på arbetsmarknaden kan ge inflationsimpulser. Genom en utbyggnad av produktionskapaciteten i denna del av ekonomin — och jag utgår från att vi är överens om att detta är nödvändigt — förbättras möjligheterna att öka produktionen per arbetstimme utan att priserna stiger. Åtgärder som stabiliserar den svenska ekonomin och återställer den yttre balansen är den enda realistiska vägen att på sikt få ner inflationstakten. Genom åtgärdspaketet ökar förutsättningarna för detta. Jag vill i detta sammanhang understryka hur utomordentligt viktigt det är att dämpa företagens och konsumenternas förväntningar om prisutvecklingen. Det visar inte minst de senaste årens erfarenheter. Det är av största vikt att företagen inte gör sina priskalkyler mot bakgrund av överdrivna förväntningar om kostnadsutvecklingen och därmed medverkar till att driva på inflationen. Det prisstopp som regeringen beslutat införa t.o.m. den 31 maj skall bl.a. ses mot denna bakgrund. Det avser också att förhindra omotiverade prishöjningar i anslutning till nedskrivningen av värdet på den svenska kronan samt att förebygga att en ökad efterfrågan innan momshöjningen träder i kraft föranleder prisökningar. Efter den 31 maj — när de åtstramande verkningarna av momshöjningen gör sig gällande — kan det allmänna prisstoppet ersättas av intensifierad prisövervakning. Herr Feldts tredje fråga avsåg en plan mot inflationen. I regeringsförklaringen angavs att målet för den ekonomiska politiken är ”att inom rimlig tid återställa balansen i utrikesbetalningarna och stegvis minska behovet av utländsk upplåning. Det måste ske i former som tryggar arbete åt alla och underlättar en effektiv kamp mot inflationen”, hette det. Formuleringen är fortfarande i högsta grad aktuell och svarar väl mot motiven bakom det av regeringen föreslagna stabiliseringspolitiska paketet som — vilket jag redan framhållit — bl.a. är avsett att medverka till att skapa ökade förutsättningar för en lugn prisutveckling under kommande år. Regeringen har för sin del aldrig talat om en ”plan mot inflationen”. Vad herr Feldt torde åsyfta i sin interpellation är ett dokument, som under förra årets valrörelse utarbetades i moderata samlingspartiets riksorganisation. Dokumentet innehöll förslag, som nära anknöt till de rekommendationer som återfanns i OECD:s Sverigerapport förra året. Där hette det bl.a.: ”Det är litet som myndigheterna kan göra under den omedelbara framtiden eftersom 1976 inte är något förhandlingsår, men det kommer att vara viktigt att uppnå en relativ förbättring av den svenska industrins arbetskraftskostnadsläge i samband med avtalsförhandlingarna 1977. Den ekonomiska politiken kan spela en viktig roll i detta sammanhang. För det första synes det viktigt att uppnå samförstånd mellan berörda parter om det reala utrymmet för högre löner under 1977 med hänsyn till det aktuella bytesbalansunderskottet, den svenska industrins kostnadsläge och önskvärdheten att vidmakthålla en hög investeringsnivå inom näringslivet. För det andra, under förutsättning att samförstånd kan uppnås, kan finanspolitiken medverka till att garantera en given ökning av de reala disponibla inkomsterna med så små nominella löneökningar som möjligt.” Jag beklagar, herr talman, att det hittills inte har varit möjligt att åstadkomma överläggningar som syftar till sådant samförstånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern för svaret på min interpellation. Han har mycket systematiskt besvarat mina frågor, en efter en. Jag skall försöka tillämpa samma systematiska metod när jag kommenterar hans interpellationssvar. Till redogörelsen för orsakerna till den ökade inflationstakten i år skulle jag vilja foga följande synpunkter. Vi — dvs. både herr Bohman och jag —- känner nu till prisutvecklingen också under mars månad. Den innebar att konsumentpriserna ökade med 0,9 96, dvs. praktiskt taget lika mycket som i februari. Det betyder att prisstegringen första kvartalet 1977 blev 3,5 96 och att takten i prisstegringarna genomsnittligt nu är över 1 96 i månaden. Herr Bohmans förklaring till att priserna steg med 2,5 96 under januari och februari är inte precis heltäckande. Av dessa 2,5 96 kan herr Bohman lokalisera orsakerna till jordbruksavtalet, bostadskostnaderna och kaffepriset. Jag kan tillfoga att man med samma metodik kan lokalisera orsakerna till 1,3 av de 3,5 96 som priserna har stigit under de första tre månaderna. Tillkommit har då framför allt höjningen av tobaksskatten. Men huvudparten av prisstegringarna i år kvarstår alltså oförklarad även efter herr Bohmans redogörelse. Den allmänna hypotes som herr Bohman faller tillbaka på, nämligen att priserna alltid skulle stiga mest i början av året, är inte helt övertygande. Framför allt ger den ingen tillfredsställande förklaring till att priserna i början av 1977 stiger snabbare än de gjorde i början av 1976. Det borde vara tvärtom. 1976 steg lönekostnaderna vid årets början enligt tvåårsavtalet. Men i år har ännu inga löner stigit. Jag tycker det är märkligt att herr Bohman helt bortser från denna viktiga skillnad när han gör sina jämförelser. I själva verket torde det vara här som problemet ligger: att företagen höjt priserna snabbare än kostnaderna stigit; att vi haft en äkta inflationistisk utveckling. Herr Bohman har ju ofta uttryckt sina bekymmer över näringslivets dåliga lönsamhet och visat förståelse för behovet av bättre vinster, men jag måste ändå fråga herr Bohman, om han tycker att det är genom inflationsskapande prishöjningar som företagen skall skaffa sig bättre lönsamhet. Jag anser den frågan befogad, eftersom herr Bohman faktiskt tidigare har haft en klok och riktig syn på dessa problem, då han förmanat företagen att inte genom prishöjningar i förväg ta ut förväntade kostnadsökningar. I min interpellation tog jag fasta på det uttalandet och fäste herr Bohmans uppmärksamhet på att enligt statens prisoch kartellnämnds rapport bara under februari hela 24 företag åberopade förväntade men icke inträffade höjningar av lönekostnaderna som motiv för prishöjningar. Om herr Bohman inte redan vet det, kan jag upplysa om att enligt SPK har under mars minst 11 företag höjt priserna med samma motivering, nämligen att de väntar sig höjda lönekostnader. Av interpellationssvaret kan man nu med någon möda utläsa att det allmänna prisstoppet tydligen till någon del skall ses som en reaktion från regeringens sida på det här beteendet från företagen. Men det hade varit bra om herr Bohman i sin beskrivning av prisstegringens orsaker talat klarspråk på denna punkt. Det hade varit ännu bättre om regeringen ingripit långt tidigare, i enlighet med den deklaration som utfärdades i finansplanen i januari. Där sades att regeringen med stor uppmärksamhet skulle följa företagens prissättningspolitik i detta avseende och vidta priskontrollerande åtgärder om det bedömdes nödvändigt. Varför har ni inte gjort något åt detta, herr Bohman? Det framgår ju mycket tydligt av den prisvårdande myndighetens rapporter att den ganska länge upplevt det här som en allvarlig inflationsdrivande faktor. Över huvud taget, herr talman, känner jag inte igen herr Bohman i det här interpellationssvaret. Det är minsann inte den Gösta Bohman som glödande av indignation brukade riva sönder hundralappar i TV rutan för att visa svenska folket hur inflationen ödelade penningvärdet. Men den indignationen framkallades tydligen av att inflationen kunde sägas vara socialdemokratisk. Nu när den närmast är av moderat ursprung, har herr Bohman inga svårigheter att hålla tillbaka känsloutbrotten. Nu får man t.o.m. uppleva att herr Bohman med något som påminner om stolthet pekar på att prisstegringen under den senaste tolvmånadersperioden varit 9,5 96 och därmed legat under det västeuropeiska genomsnittet. Jag tror inte att herr Bohman med samma motivering hade talat om en prisstegring i den takten om det hade suttit en socialdemokratisk regering. Samma behärskning visar herr Bohman när han svarar på min andra fråga, om hur han bedömer prisutvecklingen under 1977. Utan att blygas säger herr Bohman att hans prognos i finansplanen om en prisstegring på 6 96 nu efter tre månader har förvandlats till 10 96. Förklaringen av hur han kommer till den siffran är inte särskilt genomskådlig. Delvis beror det på att herr Bohman blandar ihop två helt olika saker — prisuppgången under året å ena sidan och förändringen av den genomsnittliga prisnivån å den andra. Min tolkning av svaret blir därför följande. Herr Bohman menar att den prisstegring vi redan haft och de prishöjningar regeringen direkt ordnat till via devalvering och momshöjning tillsammans uppgår till ungefär 6 26. Den återstående prishöjningen i år, vari också ingår effekten av höjda skatter på sprit, vin och öl samt kompensation till jordbrukarna per den 1 juli, skall alltså begränsas till 4 96 enligt herr Bohman. Jag måste anmäla mina tvivel. Att vi efter att på tre månader ha haft en prisstegring på 3,5 96 skulle för de återstående nio månaderna undkomma med en prishöjning på 4 96 exkl. momshöjning och devalvering är helt enkelt inte trovärdigt. Skulle jag använda herr Bohmans egen tumregel, att en fjärdedel av prishöjningarna faller på de två första månaderna, kommer jag fram till slutsatsen att inflationen i år skulle bli ca 12 96. Såvitt jag förstår är det detta som också allt fler bedömare utanför ekonomidepartementet nu börjar tro på. Men det finns också ett annat inslag i den här bilden som herr Bohman över huvud taget inte berör, och det är prisutvecklingen på dagligvaror, dvs. livsmedel och andra nödvändiga inköp till hushållen. Priserna på dagligvaror steg under första kvartalet med över 6 96, dvs. nästa dubbelt så snabbt som hela den genomsnittliga prisnivån. Här väntar nu ytterligare en rad höjningar. Momshöjningen slår igenom omedelbart och med sina fulla 3 96, detaljhandeln har tidigare lovats ytterligare prishöjningar per den 1 juni för att förbättra sina marginaler, kaffepriserna väntas öka ytterligare, och den 1 juli skall livsmedelspriserna stiga igen, den gången tydligen utan att höjningen dämpas med några statliga subventioner. Prishöjningarna på det här området påverkar direkt levnadsstandarden för alla grupper i vårt land, men de har särskilt stor betydelse för pensionärer, för människor med lägre inkomster och för barnfamiljer. Eftersom allt pekar på att prishöjningarna på livets nödtorft kommer att ligga närmare 20 än 10 96 i år måste jag fråga herr Bohman vad han anser. Hur mycket kommer dagligvarornas priser att stiga i år, och vilka konsekvenser bedömer herr Bohman att det blir för hushållens levnadsstandard? När det gäller min tredje fråga, om hur regeringen avser att föra kampen mot inflationen, ger interpellationsvaret ett högst väsentligt men inte särskilt oväntat besked: regeringen avser inte alls att bekämpa inflationen! Man har tvärtom tagit inflationen i sin tjänst för att med dess hjälp pressa ner konsumtionen och levnadsstandarden för svenska folket. Det framgår direkt av att ekonomiministern säger att han accepterar fortsatt inflation därför att balansen måste återställas genom återhållsamhet på konsumtionssidan. I och med detta besked är det åtskilligt i den borgerliga ekonomiska politiken som faller in på sin plats i mönstret. Det gäller den slappa och inflationsdrivande finanspolitik som herr Bohman inledde sin ekonomiministerbana med. Det gäller regeringens totala ovilja att direkt ingripa mot obefogade prishöjningar trots SPK:s upprepade påstötningar. Det gäller valet av devalvering som metod att strama åt ekonomin. Avsikten är tydlig. Man hoppas på att inflationen skall göra sin tjänst inte bara för att pressa ner konsumtionen utan också för att förbättra vinster och lönsamhet i näringslivet. Det är detta herr Bohman avser när han säger att hans politik satsar på en utbyggnad av industrin. Det skall tydligen ske via en investeringslusta som väcks av inflationsvinster. Vi skall senare i vår här i riksdagen diskutera regeringens ekonomiska politik, och jag skall inte föregripa den debatten. Men jag måste säga en sak till herr Bohman: den väg regeringen valt för att söka återställa balansen i vår ekonomi är både orättfärdig och farlig. Regeringen kräver uppoffringar av medborgarna, men de metoder man använder för att utkräva dessa offer är sådana att de tyngsta bördorna ofrånkomligen kommer att bäras av de sämst ställda, medan andra och betydligt mera välmående medborgare klarar sig helt utan påfrestningar på sin offervilja. Om någonsin kravet på en rättvis fördelning av bördorna är befogat, så är det i ett läge där medborgarna manas att dra åt svångremmen. Herr Bohman säger att regeringens politik avser att skapa ökade förutsättningar för en lugn prisutveckling under kommande år. Men hur tror han det skall bli möjligt efter en inflationsperiod med ökade inkomstoch förmögenhetsklyftor i vårt samhälle? Herr Bohman borde ha varit med tillräckligt länge för att veta att inflationens orättvisor är en grogrund för krav på kompensation och revansch. Herr Bohman slutar med någonting som jag verkligen inte hade frågat efter, nämligen ett långt citat ur en valbroschyr från moderata samlings partiet. Det är en beskrivning av hur moderata samlingspartiet anser att statlig inkomstpolitik skall bedrivas. Men herr Bohman gör sedan ett uttalande som han måste utveckla närmare. Han säger sig beklaga att det hittills inte varit möjligt att åstadkomma den typ av överläggningar som moderata samlingspartiet vill ha för att fastställa utrymmet för lönehöjningar 1977. Vad menar herr Bohman egentligen med det uttalandet? Är det en regeringens invit till arbetsmarknadens parter att göra upp med staten om löneutrymmet? Vad har i så fall herr Bohman att bjuda på, dvs. hur skall finanspolitiken medverka till en lösning? Hittills har herr Bohman bjudit på diverse angrepp mot fackföreningsrörelsen, inflation och momshöjning. Är en ny helomvändning på väg i den ekonomiska politiken? Eller är herr Bohmans uttalande att uppfatta som ett hot — om inte löntagarna accepterar det löneutrymme som enligt regeringens mening räddar bytesbalansen, kostnadsläget och en hög investeringsnivå, kommer regeringen då helt enkelt att fastställa det utrymmet? Herr talman! Jag är inte säker på att ekonomiministern känner sig särskilt lycklig inför alla de frågor jag har riktat till honom, men han måste vara medveten om att den inflationspolitik man nu bedriver har väckt både oro och förbittring ute bland människorna. Han säger i sitt interpellationssvar att regeringen inte har någon plan mot inflationen, men då är det oppositionens uppgift att kräva att ett sådant program kommer till stånd.

Herr talman! Den här typen av debatt har vi fört i kammaren tidigare, men då har rollerna varit ombytta; det påvisade ju herr Feldt själv. Skillnaden är bara den att varje gång vi fört den debatten har jag attackerat inflationen, medan herr Feldt när det var socialdemokraterna som styrde i riket inte hade mycket till övers för ett försvar mot inflationen. I själva verket har det varit så, att när vi diskuterat de här frågorna tidigare har socialdemokraternas främsta insats i debatterna varit att förringa detta stora problems betydelse. Det har inte varit så allvarligt, har man sagt. Det har varit mycket värre i andra länder, har man gjort gällande. Sverige ligger hyggligt till, har man sagt. Och det här är ofrånkomliga konsekvenser av vad som händer utomlands, har man också påstått. Om man skall ta herr Feldts inlägg i dag som en indikation på att vi nu är överens om att inflationen är ett av våra allvarligaste problem, då borde det rimligen öka förutsättningarna för att vi skall kunna komma till rätta med problemet. Då skulle man kanske kunna påräkna att oppositionen för en gångs skull kommer med ett konstruktivt bidrag till en bättre ekonomisk politik. Hittills har det bara varit gnäll. Herr Feldt tog upp den plan som vi arbetade med i valrörelsen och gjorde gällande att det var fråga om en valbroschyr. När jag sedan hade citerat OECD-uttalandet fick jag en känsla av att herr Feldt trodde att det var vårt eget uttalande. Det var faktiskt OECD som hade gjort det Om herr Feldt gör gällande att det var något grundläggande fel med vår plan, så gäller den kritiken även OECD:s rekommendationer. Våra punkter låg i linje med OECD-rekommendationerna. Men jag skall göra ett medgivande. När vi talade om dessa punkter mot inflationen, så utgick vi faktiskt ifrån att vårt ekonomiska läge var ljusare än vad det visade sig vara. Och som bekant brukade socialdemokraterna, när jag tecknade läget som jag uppfattade det, beskylla mig för att svartmåla. Den verklighet som den här regeringen sedan ärvde efter den gamla regeringen visade sig dock vara betydligt sämre än vad t.o.m. jag i min ”svartmålande” verksamhet hade gjort gällande. Det var den här verkligheten — med den väldiga obalansen i den svenska ekonomin, med alla kriser och med behov av brandkårsutryckningar m.m. som gjorde att det blev svårt att förverkliga de tankegångar som vi hade hoppats kunna omsätta i praktiken när vi lade fram planen. I själva verket har många av de förutsättningar som vi arbetade med ändrats. Regeringen inbjöd i höstas till stabiliseringspolitiska överläggningar med parterna på arbetsmarknaden. Tyvärr kom de överläggningarna inte till stånd. För drygt ett år sedan uttalade Sveriges riksdag önskemålet att stabiliseringspolitiska överläggningar skulle äga rum mellan regeringen och arbetsmarknadens parter, där man skulle ta upp åtgärder mot inflationen och andra för den svenska ekonomin betydelsefulla problem. Som bekant saboterade den dåvarande regeringen dessa stabiliseringspolitiska överläggningar. Den satte sig över riksdagens beslut i detta hänseende. Det kan f. ö. vara intressant att notera att socialdemokraterna i sitt konkreta handlande under hösten och under våren har ägnat inflationsproblemet en väldigt begränsad uppmärksamhet. De förslag som socialdemokraterna har lagt fram här i riksdagen har sannerligen inte varit ägnade att minska inflationshotet utan tvärtom att driva upp kostnadsökningarna i vår ekonomi. När vi har talat om nödvändigheten av att få ned de samlade kostnaderna i ekonomin, har socialdemokraterna beskyllt oss för löntagarfientlighet, och man har hejat på i lönematchen. Men högre löneantaganden leder med naturnödvändighet också till högre inflationsberäkningar. Vi har i Sverige — och det är ett plågsamt faktum — under tre år haft prisstegringar i storleksordningen 10 96 om året, och under 1970-talet har prisstegringarna överstigit 50 96. Det var under de år då vi hade en socialdemokratisk regering. Detta är allvarligt. De åtgärder den nuvarande regeringen har vidtagit eller föreslagit har till syfte att medverka till en långsiktig stabilisering av den svenska ekonomin. Jag sade det redan i mitt svar. Underskottet i våra affärer med utlandet måste bringas ner och industrins konkurrensförmåga måste återställas. Vi kan inte fortsätta att leva över våra tillgångar. De åtgärder vi hittills har föreslagit i detta syfte kommer att få — och måste få — en viss engångseffekt på priserna. Herr Feldt ironiserade över detta. Men med de här åtgärderna ökas förutsättningarna för att få en mera stabil utveckling under 1978 och framöver. Om man inte vidtar åtgärder av det här slaget, så kommer balansproblemen och inflationen sannolikt att förvärras. Vår politik innebär motsatsen till att godta inflationen. Men herr Feldt ville nyss göra gällande att jag godtog inflationen, att jag älskade inflationen och att jag ville använda inflationen för att pressa ned konsumtionen och för att ge företagarna och industrin ökad lönsamhet. Herr Feldt kan inte mena detta — det är jag alldeles övertygad om. I debatten om inflationen har man ibland gjort gällande att momshöjningen drabbar de lägre inkomsttagarna, och man har reagerat våldsamt mot de knappt 3 26 höjning av momsen som vi har föreslagit. Men man påminner inte i det sammanhanget om att den moms som vi har i Sverige på över 17 96 har genomdrivits av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Om man anser att momsen är ägnad att skada de svaga inkomstgrupperna i samhället, varför har då socialdemokraterna själva föreslagit och genomdrivit en moms som kommer att motsvara 85 926 av den totala momsbelastningen sedan höjningen genomförts? När herr Feldt ironiserar speciellt mot mig för att, som han menar, regeringen har gjort felbedömningar och tokiga antaganden tycker jag att det finns anledning för den förutvarande handelsministern att gå tillbaka till sitt eget förflutna och till den gamla regeringen. Om man tittar på de antaganden som den gamla regeringen gjorde varje år i januari och vad som sedan inträffade under de år för vilka den regeringen gjorde sina antaganden får man följande sifferserie: 1970 lovade den socialdemokratiska regeringen att prisstegringen skulle bli 3,5 96. Den blev precis dubbelt så hög, 7 96. 1971 lovade man 6,5 96 prisstegring. Då var misstaget något mindre - det blev 7,5 96. 1974 lovade man 9 å 10 946 prisstegring. Det blev 10,5 96. Det var ju rätt hyggligt — det måste jag erkänna. 1975 lovade man 7 å 8 946 prisstegring. Det blev över 10 96. Förra året lovade man 7 å 8 96 prisstegring. Det blev i runt tal 10 96. Även i valrörelsen gick socialdemokraterna ut och lovade 8 96 prisstegring. Under det första kvartalet i år — herr Feldt gick ju in på mars, även om herr Feldt i sin fråga till mig bara behandlade januari-februari — steg konsumentprisindex nästan exakt lika mycket som under motsvarande period förra året. Det berodde emellertid på speciella förhållanden. Herr talman! Jag skall be att få återkomma.

Herr talman! Herr Bohman flyr gärna tillbaka till den lyckliga tid då han var oppositionspolitiker och kunde utveckla hela den talang som verkligen är hans, dvs. den kritiska talangen. Det gjorde att han använde fyra minuter — tror jag att det var — av sitt inlägg åt polemik i en debatt som vi förde för sex, fem, fyra, tre, två år sedan. Han fortsatte alltså som tidigare. Han skyller prisstegringarna 1977 på den politik som vi förde fram till oktober 1976. Det borde ju bevisas vilket samband som finns däremellan. Han jämför gamla prognoser med ännu äldre prognoser. Han kritiserar oppositionen och avkräver oss konstruktiva förslag. Vi får t.o.m. skulden för att den borgerliga regeringen vill höja momsen. Det beror tydligen på att vi har infört momsen en gång. Därmed har vi satt ett instrument i händerna på den borgerliga regeringen som det är vårt fel att den använder. Man undrar vad den här övningen tjänar till. Herr Bohman lovade att återkomma — för att försöka ge svar, hoppas jag, på de frågor som jag ställt. Men låt mig ta upp ett par saker som herr Bohman ändå hade med i sitt inlägg och som bör bemötas. Enligt herr Bohman ägnar sig den socialdemokratiska oppositionen bara åt gnäll — vi har inte kommit med något konstruktivt alternativ eller förslag. Jag vill påminna herr Bohman om att det för en dryg månad sedan i den här kammaren fördes en debatt som faktiskt handlade om ett alternativ till den borgerliga politiken. Herr Bohman sade att det var ett dåligt alternativ. Man fick inte strama åt ekonomin för mycket — det hotade sysselsättningen. Sedan tog det bara tre veckor innan herr Bohman insåg att man måste strama åt. Det som avgjorde vår inställning till det alternativ vi lade fram, och det som gör att vi nu säger nej till den typ av åtstramning som herr Bohman redovisade, är exakt de skäl som jag angav i mitt första inlägg. Vi menar att vi hade lagt upp åtstramningspolitiken på ett sådant sätt att vi hade stöd av de stora löntagarorganisationerna. Vårt förslag hade skapat bättre förutsättningar för en ändå svår avtalsrörelse. Det hade lett till möjligheter att nå en fördelning av en begränsad välfärdsökning —- det vet vi att det blir i år — som hade tett sig rättvis för flertalet människor i vårt land. Det är mycket väsentligt att man uppnår sådana resultat med sin politik. Dessutom tror vi — fast det får vi nu aldrig tillfälle att bevisa, eftersom den borgerliga majoriteten avslog alla våra förslag — att med den uppläggning vi ville ha av politiken, som började med skatteomläggningen och sedan gick vidare i budgetpolitiken, hade också inflationstakten varit lägre. Och framför allt hade den panikinbromsning som regeringen nu måst vidta, med ännu snabbare inflation som resultat, varit onödig. Herr Bohman får kalla våra förslag för vad han vill. Jag vill ändå hävda att vi faktiskt har ansträngt oss. Vi gav regeringen en chans i januari och februari att tillsammans med oppositionen överväga om inte vissa besparingar borde göras i budgeten, om inte vissa skatter skulle höjas, om inte viss åtstramning borde ske. Den chansen tog ni inte, herr Bohman, och då är det ganska hjälplöst att nu stå och säga, när vi i oppositionen kritiserar er, att vi inte har några konstruktiva förslag. Det är möjligt att de besparingar som vi ville göra inte passade den borgerliga majoriteten, men det man då sade var att budgeten var färdig och måste genomföras på det sätt som föreslagits. Nu lär man i kanslihuset vara i färd med att gå igenom anslag efter anslag och t.o.m. riva upp beslut som riksdagen redan fattat för att försöka rädda spillrorna av den ekonomi som började krossas av verkligheten redan i början av året. Sedan gjorde herr Bohman en tolkning av mitt inlägg som jag inte kan anse riktig. Han sade: Herr Feldt menar inte att regeringen använder inflationen för att pressa ned konsumtionen och öka näringslivets lönsamhet. Jo, herr Bohman, precis det menar jag. Jag menar att om man med mer eller mindre berått mod säger att vi måste acceptera en inflation på minst 10 96 — och den kommer att bli större än så — för att hålla tillbaka konsumtionen, för att få den utbyggnad av näringslivet som behövs, då har man tagit inflationen i sin tjänst. Med det menar jag inte att det hade gått att undgå prisstegringar nu, men jag tycker att herr Bohman i sitt första inlägg om inte nonchalerade så i varje fall helt undvek att diskutera vad som skulle kunna göras åt den snabba ökningen i inflationstakten — i stort sett en fördubbling. Herr Bohman vet mycket väl att den nuvarande uppläggningen av politiken ökar takten i prisstegringarna i stället för att minska den, som man skulle kunna göra om man arbetade efter den plan mot inflationen som tydligen fanns åtminstone hos moderata samlingspartiet.

Herr talman! Nej, jag tänker inte ta upp den kastade handsken och gå in på den ekonomiska politiken. Det får vi tillfälle att göra när den reviderade finansplanen har framlagts. Då blir debatten betydligt mer inressant, för då vet herr Feldt vad han talar om, vilket han inte vet i dag. Herr Feldt vidhåller att han menar att regeringen skulle avsiktligt använda inflationen för att pressa ned konsumtionen och på det sättet skapa bättre förutsättningar för de svenska företagen att öka konkurrenskraften. Jag trodde uppriktigt sagt bättre om herr Feldt, men jag får väl medge att jag hade fel, i varje fall i det här hänseendet. Jag återkommer till analysen av vad som har hänt. Under första kvartalet i år steg konsumentprisindex nästan exakt lika mycket som under motsvarande period förra året. Men det berodde på speciella förhållanden. Vi fick en höjning av priset på kaffe samt en höjning av skatten på tobak och energi. Detta hade vi ingen motsvarighet ull förra året. Om man korrigerar prisutveckiingen i förhållande till de kär speciella faktorerna får vi en långsammare prisstegringstakt än vad vi hade förra året. Prisstegringarna under tolvmånadersperioden mars 1976 till mars 1977 är lägre än vad de var ett år tidigare. Herr Feldt gjorde gällande att även om man tar hänsyn till sådana här faktorer, så är återstoden av prisstegringarna att hänföra till företagarnas inflationsförväntningar och förväntningar om lönekostnadsökningarna. Hur var det förra året? Under perioden januari-mars 1976 steg priserna 3,4 26 och under motsvarande tid 1977 3,5 96. Det skiljer alltså på 0,1 procentenheter. Tar man hänsyn till de speciella förhållandena, så motsvarar dessa 1976 1 96 och 1977 1,5 26. Drar man bort detta får man alltså till resultat att de Övriga prisstegringarna, som herr Feldt vill påstå berodde på förväntade lönehöjningar, 1976 var 2,4 96 och i år 2 96. Det var en större kostnadsökning och en större prisökning förra året än vad fallet är nu. Därmed faller herr Feldts kritik mot den nya regeringen helt till marken. Räknar man sedan om utvecklingen för helår får man följande resultat: fram till mars har priserna, som jag redan nämnt, stigit med 3,5 96. Från mars förra året till mars i år var stegringen 9,9 96. Förra året var motsvarande siffror 3,4 och 11,3 96. För livsmedelsposten, som herr Feldt gjorde mycket väsen av, var förra årets prishöjningar under det första kvartalet 5,5 och för perioden mars 1975 till mars 1976 15,6 96. I år var det 5,5 för första kvartalet, dvs. lika mycket som förra året, och för helåret 11,5 96. Allt tyder alltså på - om man skulle våga spå om framtiden — att utvecklingen skulle bli lugnare i år än under förra året. De allmänna resonemangen -— det här är svårt att skilja ut från hela den ekonomiska politiken — får vi tillfälle att ventilera och ventilera ordentligt i de debatter som följer efter det att den reviderade finansplanen har lagts på riksdagens bord.
Herr talman!

Det är fullständigt meningslöst att, som herr Bohman, göra jämförelsen utan att ta hänsyn till att företagen i fjol hade en faktisk kostnadsökning. I år har ännu inga löner stigit, utan 35 företag har, som jag sade, hos prisoch kartellnämnden höjt sina priser enbart på den grunden att de väntar sig att lönerna skall stiga. Vill herr Bohman höra på mig ett ögonblick nu? I finansplanen sade herr Bohman faktiskt någonting som jag fann värdefullt, nämligen att företagen inte borde öka inflationstakten genom att ta ut förväntade kostnadsökningar i förväg. Mot den bakgrunden finner jag det beklämmande att herr Bohman i dag inte kan säga att sådant faktiskt kan ha ägt rum och att han därför är beredd att upprepa sina krav på företagen att visa litet ansvarsmedvetenhet i det här avseendet. Herr talman! Herr Bohman har tydligen i likhet med sina kolleger bestämt sig för att i den här riksdagen skall man diskutera så litet som möjligt. Här skall man svara på så få frågor som möjligt. Hit skall man komma vid enstaka tillfällen. och läsa upp preparerade manuskript och sedan återvända till kanslihusets relativa trygghet. Herr Bohman har alltså inte svarat på en enda av de frågor jag ställde till honom för att få faktiskt rätt nödvändiga kompletteringar av besynnerligheter och ofullständigheter i interpellationssvaret. Jag vet inte vad regeringen anser att den har för skyldigheter gentemot den här riksdagen, men i en parlamentarisk demokrati är det faktiskt meningen, herr Bohman, att opposition och regering då och då skall konfronteras direkt i ett samtal, i en diskussion, och att regeringsledamöterna inte bara skall ex cathedra med långa mellanrum läsa upp av tjänstemän preparerade anföranden. Det är synd att herr Bohman inte nu tar chansen att förklara sig en smula inför de många miljoner svenskar som i dag undrar vart det bär iväg med prisstegringarna, hur det går med hushållskassan, hur mycket dagligvarorna kommer att stiga i år — blir det 15 96 eller blir det mycket mer. Det är inte bara mig herr Bohman talar till — mig kan han väl strunta i — men det finns faktiskt en allmänhet som förmodas kunna följa diskussionerna i den här kammaren. Om herr Bohman inte vill fortsätta debatten nu utan vill ta upp den igen när vi skall debattera hans finansplan — vi skall förresten också debattera momspropositionen — så gärna för mig. Men jag vill stryka under att den nonchalans som den här regeringen i olika avseenden visar mot riksdagen tror jag i längden kommer att bli påfrestande också för regeringen själv när det gäller dess allmänna anseende.

Herr talman! Skillnaden mellan herr Feldt och mig är ju att jag har i nästan 20 år sysslat med oppositionspolitik och fått tillfälle att höra hur man bedrev sin förkunnelse från regeringssidan. Så det är klart att jag vet mer om hur man sysslar med oppositionspolitik än hur man sysslar med regeringspolitik. Men jag trodde faktiskt inte att det förhöll sig på det sättet att den gamla regeringens företrädare stod här i talarstolen och bara läste upp av tjänstemännen preparerade anföranden. Jag trodde att statsråden när de stod här i talarstolen hade satt sig in i frågorna så väl att de kunde sätta sin färg på uttalandena. Av herr Feldts inlägg att döma — herr Feldt vet ju hur det gick till i regeringen — stod alltså statsråden här och läste upp anföranden. Herr Feldt klagar över att jag inte har svarat på frågor. Om herr Feldt lägger framför sig det interpellationssvar som jag har givit skall han finna att det innehåller svar på alla de frågor som herr Feldt har ställt. Sedan kan man göra utvikningar av olika slag, slänga fram obestyrkta uppgifter och framföra hypoteser, och sådant kan vi naturligtvis spekulera över. Men de frågor som har ställts till mig har jag besvarat i ett långt och uttömmande interpellationssvar. Men så till resonemanget om de förväntade lönehöjningarna. Ja, lönehöjningar och andra höjda kostnader måste faktiskt tas ut i form av höjda priser, det vet den förutvarande handelsministern. De lönehöjningar, de kostnadsökningar som under ett helt år drabbar ett företag måste företaget ta ut på ett eller annat sätt. Det kan ta ut den samlade kostnadsbelastningen retroaktivt vid ett senare tillfälle, det kan slå ut den under en längre tid; det sammanlagda resultatet blir detsamma hur det än gör. Herr Feldt gjorde gällande att enligt uppgifter från prisoch kartellnämnden -— som faktiskt inte har klagat hos regeringen och begärt ökade uppdrag och ökade bemyndiganden — skulle ett stort antal företag i förskott ha tagit ut för mycket av förväntade lönehöjningar. Enligt vad jag vet var det i mars elva företag av hundratusentals svenska företag som åberopade de lönehöjningar som de visste skulle komma som motiv för att höja sina priser. Elva företag av hundratusentals företag — det är att göra hönor av fjädrar.
Herr talman! Herr Bohman återvänder till sitt favoritämne — den socialdemokratiska regeringen och dess sätt att arbeta. Jag vill bara tala om för honom att — och det vet han bättre än jag — vi dessutom hade för vana att inlåta oss i debatter i den här kammaren; om det kom ytterligare frågor som vi ansåg det vara väsentligt att få belysa tog vi den debatten. Det är det här sättet att smita undan från den direkta diskussionen som jag har påtalat. Sedan är det inget fel att tjänstemän skriver interpellationssvar. En ekonomiminister av herr Bohmans status har mycket annat att göra än att sitta och skriva enskilda svar. Jag tror säkerligen att herr Bohmans personlighet återspeglas i svaret. Jag tror nästan att jag kan utgå från att andra personligheter i regeringen inte på samma sätt hade nonchalerat inflationens konsekvenser när det gäller fördelningen av inkomster, förmögenhet och välstånd. Det är en fråga som herr Bohman över huvud taget inte vill ta upp till diskussion. Herr Bohman säger nu att SPK inte har klagat — man är där tydligen mycket nöjd med läget. Det har i varje fall förekommit uppgifter i tidningarna att SPK hos regeringen vid inte mindre än fyra tillfällen aktualiserat frågan om direkta prisingripanden, dvs. prisstopp, men att regeringen vägrat att följa det rådet från prisoch kartellnämnden. Det är faktiskt ganska allvarligt. Om prisoch kartellnämnden skall kunna fullgöra de uppgifter som även herr Bohman vill lägga på den, nämligen att bedriva en intensiv prisövervakning, måste nämnden, när den kör fast i sina överläggningar med företagen, känna att den har stöd från regeringen också på så sätt att direkta ingripanden kan förekomma. Den principiella ovilja att göra sådana här ingripanden, som jag förmodar att handelsministern har, får naturligtvis också den konsekvensen att den prisvårdande myndigheten inte kan fullgöra sin övervakningsskyldighet. Företagen vet ju att det bara är att strunta i vad prisoch kartellnämnden säger — det händer ändå ingenting. Herr Bohman säger att han svarat på alla frågor jag ställt — det skulle han ha gjort redan i interpellationssvaret; därefter skulle jag bara ha kommit med diverse ovidkommande påståenden eller obestyrkta uppgifter. Jag har ställt flera frågor, men jag har inte fått svar på någon av dem. I varje fall två av dessa frågor förtjänar att upprepas — herr Bohman skall inte komma undan dem nästa gång vi träffas i en debatt. Den ena av dessa frågor var denna: Hur mycket kommer dagligvarorna att stiga i pris i år? I den prognos som herr Bohman redovisade måste det ingå också en bedömning av vad som händer med livsmedlen och övriga nödvändighetsvaror som hushållen köper varje dag. De bedömningar som gjorts — de kan vara felaktiga, och därför borde herr Bohman känna ett starkt behov av att undanröja dessa felaktiga bedömningar — går ut på att prisstegringen på dagligvaror kommer att ligga på närmare 20 4. Det är klart att det skrämmer upp en massa människor som vet att de inte har någon chans att i år kompensera denna prisstegring via inkomsthöjningar. Därför borde det faktiskt ligga i herr Bohmans eget intresse att han säger någonting på den punkten. Den andra frågan som jag vill upprepa föranleddes direkt av det kryptiska uttalande av augurisk art som herr Bohman gör i slutet av sitt interpellationssvar, där han beklagar att de: hittills varit omöjligt att få några överläggningar om statlig inkomstpolitik. Jag frågade: Vad menar herr Bohman med det? Förstår inte herr Bohman att det här kommer att sätta i gång en rad spekulationer om vad regeringen kan ha i kikaren? Det är kanske herr Bohmans avsikt att sådana spekulationer skall komma i gång. Men försök då inte påstå att min fråga var obefogad eller byggde på obestyrkta uppgifter. Frågan var ett direkt resultat av den teknik som herr Bohman använder i sitt interpellationssvar.

Herr talman! Jag tänkte faktiskt inte gå upp igen, men den fråga som herr Feldt ställde mot slutet av sitt senaste anförande motiverar att jag säger någonting. Herr Feldt drar nämligen orimliga och felaktiga slutsatser av vad som är skrivet. Herr Feldt apostroferade i sin fråga den plan mot inflation som moderata samlingspartiet utarbetade förra året. I den planen står det att man skulle ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter och garantera dem en viss real inkomsthöjning. Sådana överläggningar har inte kommit till stånd. Den nya regeringen har i linje med riksdagens beslut för ett år sedan om att statsmakterna skulle ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter försökt få till stånd sådana överläggningar, men det har av olika skäl inte lyckats. Och jag skall inte klandra arbetsmarknadens parter för det. Inbjudan till överläggningarna kom väldigt sent. Men den typ av stabiliseringspolitiska överläggningar, där man träffas för att diskutera samhällsekonomi, de problem som finns, förutsättningarna för att bekämpa inflationen och allt möjligt annat, har en enhällig riksdag, såvitt jag kommer ihåg — jag minns inte hur det var med kommunisterna — ställt sig bakom. Och jag beklagar att den typen av sammankomster inte kommit till stånd. Så om herr Feldt tycker att det är fel med den typen av sammankomster så kritiserar herr Feldt den då enhälliga riksdagen.
Herr talman! Men, herr Bohman, om det var så att de överläggningar herr Bohman åsyftade hade karaktären av allmänna samtal om samhällsekonomin och olika tänkbara utvecklingsalternativ, varför då ta upp utrymme i interpellationssvaret med detta långa citat? Jag kan parentetiskt skjuta in att om jag trodde att orden var författade av moderata samlingspartiets riksorganisation så beror det på en något oklar syftning i texten. Det står nämligen ”där”, och ingen vet om man hamnar hos moderata samlingspartiet eller OECD i Paris. Men jag fick alltså besked nu av herr Bohman att den här texten var OECD:s. Men varför då åberopa denna text? Där står nämligen om någonting helt annat än allmänna samtal.

Detta är, herr talman, med alla rimliga metoder och definitioner detsamma som statlig inkomstpolitik, och det är det OECD faktiskt talar om! Så om inte herr Bohman har förstått att detta var inkomstpolitik så var det på tiden att det gick upp för honom. Men i så fall kvarstår mysteriet om varför han beklagar att man hittills inte har fått sådana överläggningar. Om detta var syftet borde man önska sig att han klargjorde under vilka förutsättningar sådana överläggningar skulle kunna ske. Det som hänt sedan riksdagen diskuterade detta är ju inflationsutvecklingen, den hårda konfrontationen på avtalsmarknaden och en politik från regeringens sida som sannerligen inte gett löntagarna något hopp om att det är hos regeringen de har att bevaka sina intressen. Sedan, herr talman, får jag bara beklaga att herr Bohman inte tar chansen att åtminstone vederlägga vad jag säger. Jag har nämligen påstått att jag tror att inflationen i år blir 12 96 och att den för nödvändighetsvarorna kan gå upp till 20 96. Herr Bohman behöver inte nedlåta sig till att besvara några frågor, det är bara att gå upp och säga: Herr Feldt pratår strunt — det blir 10 96, och dagligvarorna kommer irite att stiga med mer än... Det skulle vara förvånande om inte herr Bohmans kolleger tycker att han missar en chans han borde ta nu.

Herr talman! Fru Gradin har frågat mig om jag vill redovisa på vilket sätt regeringen vid beslutet att medge att Carlssons privata högstadieskola i Stockholm får inrättas med årskurs 7 har tagit hänsyn till beslutets inverkan på organisationen av de närliggande allmänna skolorna. Vid prövning av om en enskild skola skall godkännas borde enligt beredningen hänsyn bl.a. tas till den inverkan som en enskild skola kan ha på organisationen av närliggande allmänna skolor och på de strävanden som samhället vill främja med de allmänna skolorna och som tar sig uttryck i skolans målsättning. Någon sådan regel finns dock inte i skollagen. Frågan om enskilda skolors inverkan på organisationen av de närliggande allmänna skolorna har inte heller berörts av departementschefen, varken i propositionen 1962:54 angående reformering av den obligatoriska skolan m.m. eller i propositionen 1962:136 med förslag till skollag m.m. Skollagen ger således inte stöd för ett sådant hänsynstagande som fru Gradin efterlyser.

Herr talman! Det var roligt att få reda på att jag är anställd för att i första hand ansvara för barnen i det allmänna skolväsendet. Jag hade den uppfattningen att jag ansvarar för alla svenska barns skolgång i åldrarna mellan 7 och 16 år, och jag tror att jag håller mig till min tolkning även i fortsättningen. Fru Gradin hänvisar till den praxis som har gällt. Det förhåller sig skandalöst nog så att det icke har funnits någon enhetlig praxis. Det har icke kunnat utformas någon sådan, eftersom man inte har utgått från den lagstiftning som gäller, utan man har gjort avsteg när det har passat, och det har man säkert gjort i Stockholm då och då. Enligt min mening borde den förra regeringen för länge sedan, t.ex. år 1962, ha sett till att de synpunkter man ville lägga på frågan om enskilda skolor fördes in i gällande skolparagrafer. Att utan vidare gå ifrån den lagstiftning och de förarbeten som låg till grund för departementschefens uttalanden i propositionen överensstämmer inte med den praxis som jag tycker är önskvärd. Jag skulle vilja föreslå att fru Gradin börjar med att studera denna fråga ganska noggrant — det har hon troligen inte gjort — och därefter väcker en motion under den allmänna motionstiden i januari. För min del avser jag att närmare utreda dessa förhållandevis svåra problem, som tidigare har nonchalerats. Jag vill t.ex. utreda frågan, om inrättandet av enskilda skolor har den effekt som fru Gradin påstår, nämligen att det allmänna skolväsendet raseras.

Herr talman! Det vare mig naturligtvis fjärran att säga nej till de samarbetsinviter som fru Gradin kommer med. Jag vill bara betona att jag med största förtjusning samarbetar inom den lagstiftning som gäller. Om vi har en annan uppfattning om vad som bör gälla, så får vi ändra lagstiftningen. Sedan vill jag säga att jag icke har talat om någon utredning. Jag har däremot sagt att frågorna måste närmare studeras, och då menar jag inte studera med avsikt att åstadkomma det ena eller det andra resultatet, utan helt enkelt att klarlägga fakta i frågan.

Herr talman! Två gånger har nu fru Gradin givit belägg för att hon faktiskt inte har studerat regeringens beslut.

Jag måste säga att jag tycker att det är ganska olämpligt att i detta sammanhang ta upp en sådan debatt.
Herr talman! Herr Jönsson i Arlöv har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka investeringsramen för skolbyggnader i enlighet med riksdagens beslut. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i fråga om investeringsramen för skolbyggnader i kompletteringsproposition som väntas föreläggas riksdagen i månadsskiftet april-maj.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret på min fråga, även om jag tycker att svaret inte var tillfredsställande. Statsrådet Mogård hänvisar till den kommande kompletteringspropositionen, men eftersom riksdagen så sent som den 23 mars i år enhälligt uttalade att regeringen bör öka investeringsramen för nästa budgetår kan man ställa frågan: Vad har kompletteringspropositionen med detta att göra? Riksdagen har ju redan givit regeringen ett bemyndigande. Är det inte meningen att riksdagens beslut skall effektueras? I svaret fanns tyvärr inte heller någon dementi på massmediernas uppgifter om att även skolbyggandet i stor utsträckning skall uppskjutas i samband med att man vidtar ekonomiska åtstramningsåtgärder. Och orsaken till min fråga är just en skrivelse som skolöverstyrelsen via länsskolnämnderna har tillställt kommunerna. Med utgångspunkt i riksdagens beslut beträffande investeringsramen för skolbyggandet det kommande budgetåret upptas där den plan som kommunerna kan räkna med att bygga efter under återstående delen av nu löpande budgetår och budgetåret 1977/78. Det är i sanning ingen uppmuntrande läsning! Man förstår den reaktion som kommunerna så påtagligt ger uttryck åt. Gymnasieskolan drabbas särskilt hårt — så hårt att inte en enda kvadratmeter har kunnat tilldelas landets näst största län. Detta innebär att kommunernas långtidsplaner sätts ur spel och angelägna behov för utbildningen på den högprioriterade vårdsidan måste skjutas på framtiden. Detta kommer att gälla för såväl Helsingborg som Malmö. Men även för grundskolan ter sig framtiden dyster — och då är ändå grundskolan en obligatorisk skolform på vilken medborgarna har rätt att ställa krav om ett rimligt mått av service. Malmöhus län — för att här nämna det län som jag bäst känner till — kan räkna med att få tillgodosett ett byggnadsbehov på uppskattningsvis 9 000 m ? mot ett klart uttalat behov på nära 32 000 m? nettogolvyta. Enligt uppgifter i tidningspressen skall investeringsvolymen för skolbyggen för nästa år minska i stället för att öka. Vill statsrådet Mogård i dag dementera dessa uppgifter och ge ett löfte om att riksdagens beslut skall effektueras? Finns det underlag för uppgifterna i pressen, eller kan statsrådet i dag lova att investeringsvolymen kommer att öka i förhållande till budgetpropositionens förslag och i enlighet med riksdagens beslut?
Herr talman! Jag kan förstå att herr Jönsson i Arlöv inte tyckte att svaret var omfattande och utförligt, men det var heller inte meningen. Vi har ju en sådan praxis att om det väntas en proposition ganska snart, så avvaktar vi med att debattera frågorna till dess propositionen har presenterats. Jag tänker inte frångå det svar som jag här har givit. Däremot kan jag säga att det är naturligtvis mitt ansvaroch även mitt stora intresse, det kan jag försäkra herr Jönsson — att vi skaffar oss de skolbyggnader som behövs för både grundskolan och gymnasieskolan, men jag vill hävda att vi där behöver inhämta ganska mycket faktiska uppgifter ytterligare. Man kan inte, som herr Jönsson gjorde, ställa tilldelade medel mot de behov som redovisas någonstans. Herr Jönsson vet säkert mycket väl att det alltid finns ett fyra gånger större behov än vad det kan bli tal om att ge medel till. Det påstås gång på gång i debatten om utbyggnaden av skolbyggnaderna att här riskerar barnen att stå utan tak över huvudet i sin skolgång, men jag kan försäkra herr Jönsson i Arlöv att så inte kommer att ske. Det kan jag lova.
Herr talman! Jag tackar för detta kompletterande svar. Vi har emellertid inte här fått några dementier av uppgifterna i tidningspressen om nedskärning av skolbyggnadsvolymen, och det är den nedskärningen i skolöverstyrelsens cirkulär som har förorsakat de många oroliga frågorna från skolstyrelserna. I denna situation har vi också anledning att dela oron. Eller vilket besked, fru Mogård, skall man ge t.ex. Höganäs, där skolstyrelsen skall svara för 36 klasser på högstadiet i en skola byggd för 21 klasser, Svedala där motsvarande tal är 28 och 15, eller Vellinge där siffrorna är 39 och 30 och antalet klasser fram till 1979/80 växer till 46? Såvitt jag förstår krävs det i dessa fall verkliga krafttag. Vi kan vara överens om att SIA skolan är värd ett bättre öde än att framfödas under sådana våndor. Det är därför i hög grad angeläget att regeringen snarast utnyttjar det bemyndigande som riksdagen nyss har gett den. Det beslutet var en viljeyttring från riksdagens sida.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat utbildningsministern när förslag kommer att läggas fram för riksdagen om ökat statsbidrag till inbyggd yrkesutbildning och vilken inriktning förslaget kommer att få. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. I propositionen 1976/77:100 (bil. 12 s. 320, 337) anges att jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om förbättrat statligt bidrag till inbyggd utbildning utom vård, samt för företagsskola och lärlingsutbildning. Riksdagen har uttalat (UbU 1975 79. Ärendet kommer därför att behandlas i höstens budgetarbete och förslag föreläggas 1977/78 års riksmöte. Jag kan således inte nu redogöra för den närmare inriktningen av förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Jag kan inte säga att jag är nöjd med svaret, eftersom det varken utlovas nya riktlinjer eller, som jag hade vissa förhoppningar om, att höjningen av bidraget skall komma tidigare än riksdagen beslutat. Man hade kunnat vänta sig att den nya regeringen varmt intresserat sig för den här frågan och därför forcerat arbetet för att få fram ett förslag redan i år, så att de höjda bidragen skulle kunna gälla nästkommande budgetår, dvs. fr.o.m. den 1 juli 1977. Anledningen till att denna fråga ställdes är att näringslivet är mycket intresserat av att den här utbildningen byggs ut. Den speciella lärlingsutbildningen förekommer särskilt inom vissa hantverksyrken och på orter där det inte finns gymnasieskola eller där det finns sådan men med ett begränsat antal yrkesgrenar. Den inbyggda utbildningen är uppskattad, eftersom den, liksom båda de här utbildningsformerna, även för dem som tidigare fått gymnasial yrkesutbildning är en mycket bra inskolning. Ungdomarna som deltar i inbyggd utbildning eller lärlingsutbildning får här en direkt kontakt med näringslivet, som både ungdomarna och företagen anser vara mycket värdefull. Statsbidraget har varit oförändrat under mer än 15 år, och motionsvägen har det flera gånger gjorts framställningar från riksdagens sida. Ett par gånger har även riksdagen uttalat att frågan bör lösas. Skolöverstyrelsen har också flera gånger uttalat att de förslag som legat sedan omkring 1970 och som yrkesutbildningsutredningen tagit upp och bearbetat bör genomföras. Det har alltså varit en utpräglad långrotning i det här ärendet. De ersättningar som nu utgår är snarast symboliska. De är så låga att de egentligen inte kan uppmuntra ett företag att utnyttja denna bi dragsform. De avstår också många gånger, även om de har elever i inbyggd utbildning eller lärlingsutbildning, från bidrag med hänsyn till det krångel som ändå följer med sådana. Dessutom tillkommer att man i dag satsar mycket stora medel på arbetslöshetsåtgärder av olika slag, såsom beredskapsarbete för ungdom, 25-kronan osv. Det är enorma resurser som i det sammanhanget ställs till förfogande för sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Skulle man inte ha kunnat ta upp denna fråga ur den synvinkeln att man tillsammans med näringslivets organisationer kunde pröva möjligheten att inrätta en tillfällig bidragsform i avvaktan på en kommande, mera utarbetad lösning?
Herr talman! Jag delar givetvis i stor utsträckning herr Olssons i Järvsö uppfattning om värdet av inbyggd yrkesutbildning, och det svar som jag har avgivit skall inte tolkas så att jag har en negativ inställning till denna utbildning, tvärtom. Men det finns vissa problem i sammanhanget. Ett är naturligtvis det som herr Olsson talar om, nämligen i vilken utsträckning man kan använda bidragen till den inbyggda utbildningen i arbetslöshetshämmande syfte. Ett annat problem är att eleverna ju faktiskt bör stå under skolans tillsyn också under den tid som denna utbildning pågår. Det har faktiskt förekommit vissa missförhållanden som man inte kunnat acceptera. Allt detta gör att denna fråga noga begrundas inom departementet, och där pågår ett förberedelsearbete. Som jag har sagt i mitt svar kommer också frågorna om utbildningens omfattning, bestämmelser för statsbidrag, utbildningens inriktning m.m. att tas upp i kommande budgetproposition, där förslag skall framläggas på området.
Herr talman! Visst kan det förekomma att förhållandena i sådana här utbildningsformer inte är perfekta i alla avseenden, men dessa frågor har ändock varit föremål för utredning under ett tiotal år, och man borde vid det här laget ha kommit fram till en lösning, med tanke på att det förekommit ett starkt tryck från näringslivet till förmån för denna utbildningsform jämsides med den vanliga yrkesutbildningen. Jag tycker att man särskilt nu, när så många ungdomar är utan arbete och utan utbildning, borde ta till vara den resurs som består i att företag erbjuder sig att ta emot elever, och man borde stimulera företagen att göra detta. Därför hemställer jag till statsrådet Mogård att hon tar upp kontakter med näringslivets organisationer för att överlägga om denna fråga. Sådana kontakter kan dessutom bli värdefulla när det gäller att finna en slutgiltig lösning som kan tillfredsställa samtliga parter i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för musiklärarna inom grundskolans högstadium och gymnasieskolan och om jag avser att vidtaga några ytterligare åtgärder för att förbättra rekryteringen av musiklärare till den obligatoriska skolan. Inledningsvis vill jag erinra om att regeringen i propositionen om utbildning och forskning inom högskolan m.m. har föreslagit flera åtgärder som är avsedda att förbättra rekryteringen av musiklärare till skolan. En särskild utbildning för lärare som undervisar i musik i skolan men som saknar behörighet i ämnet har tidigare under 1970-talet anordnats under fyra budgetår. Enligt regeringens förslag skall en sådan utbildning återupptas fr.o.m. nästa budgetår. Vidare föreslås i propositionen en ökning av den särskilda ämnesutbildningen i musik med 24 platser som är avsedda att användas för speciella grupper av studerande som snabbt kan komma ut i lärartjänstgöring. Ytterligare åtgärder i samma syfte kan göras men får prövas i det årliga budgetarbetet. De av herr Ångström redovisade svårigheterna för musiklärare hänger till viss del samman med den konstruktion med lärare i endast ett ämne som är vanlig i grundskolan. Lärarutbildningskommittén och organisationskommittén för den högre musikutbildningen lade därför fram förslag om att utbilda lärare i mer än ett ämne inom områden där flertalet lärare f.n. undervisar huvudsakligen i ett ämne. Därför har det under senare år främst satsats på att bygga ut tvåämnesutbildning av lärare som förutom musik har ett annat ämne i sin utbildning och i sin tjänst. Jag vill också erinra om att det i propositionen om skolans inre arbete anges att överläggningar skulle upptas med Kommunförbundet om möjligheterna att förena undervisning i musik i grundskola och kommunal musikskola. Det borde på det sättet vara möjligt att bredda musiklärarnas möjligheter att tjänstgöra inom olika skolformer med delvis olika verksamhetsformer. Intresset från både grundskolans och den kommunala musikskolans lärare torde vara stort för en sådan anordning. Denna innebär att man genom tjänstgöring inom samma ämnesområde kan skapa en mer attraktiv och varierad tjänstgöring för olika musiklärare. Dessa överläggningar pågår f.n. Inom utbildningsdepartementet förbereds f. n. en proposition om förändringar bl.a. i den nuvarande musiklärarutbildningen. En reformerad musiklärarutbildning bör kunna öka musiklärarnas möjligheter att bättre svara mot de krav som skolan ställer i fråga om undervisning i musik. Förändringar i utbildningen bör också kunna bidra till att förbättra musiklärarnas arbetsförhållanden och öka rekryteringen till skolan liksom möjligheterna att musiklärarna i större utsträckning än nu stannar kvar i skolan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för det svar som hon har gett på min interpellation. Jag hade i interpellationen tagit upp de svåra arbetsförhållanden som musiklärarna har, främst då det gäller grundskolans högstadium och gymnasieskolan men även på andra utbildningsnivåer. Vidare har jag påpekat att detta har haft en dämpande inverkan på rekryteringen och att det av den anledningen också har uppstått brist på kompetenta musiklärare inom denna del av det obligatoriska skolväsendet. I sitt svar har statsrådet Mogård främst uppehållit sig vid de rekryteringsfrämjande åtgärderna, hur man skall öka utbildningen, hur utbildningen skall omläggas från ettämnesutbildning till tvåämnesutbildning osv. Jag tror att detta är viktiga och värdefulla reformer, men det allra viktigaste i denna fråga är just musiklärarnas arbetsförhållanden. Därför vill jag påpeka att i grundskolans högstadium och gymnasieskolan, för att ta det exemplet, har musiklärarna en undervisningsskyldighet på 30 veckotimmar. Om man gör en jämförelse med övriga lärarkategorier på motsvarande skolnivåer, visar det sig att i grundskolans högstadium har en ämneslärare 24 timmar i veckan, och på gymnasienivå har en lektor och en adjunkt 21 timmars undervisningsskyldighet. Det är alltså att jämföra med musiklärarnas undervisningsskyldighet på 30 veckotimmar. Om man tittar på den undervisning som bedrivs vid lärarhögskolan, visar det sig att en lektor i ämnesteori och metodik har 396 timmar per läsår, medan en musiklärare motsvarande en adjunkt i samma skola har 820 timmar per läsår, dvs. mer än dubbel tjänstgöringsplikt gentemot de övriga lärarkategorierna. Dessa arbetsförhållanden med den omfattande tjänstgöringsplikten upplevs av musiklärarna som i det närmaste omöjliga, och det är väl den främsta orsaken till att musiklärarna flyr den obligatoriska skolan och tar tjänster som kyrkomusiker eller i den kommunala musikskolan, där de får bättre arbetsförhållanden. Om jag skall ge ytterligare belägg för musiklärarnas arbetssituation vill jag ta exemplet att av musiklärarnas undervisningsskyldighet på 30 undervisningstimmar i veckan kan 23 klasstimmar innebära att musikläraren möter 450 elever i 15 olika klasser. Det är då naturligtvis svårt att uppfylla vederbörande lärares ambitioner att meddela sina elever en meningsfylld undervisning. Lärarna har i bästa fall också ambitionen att ge en individuell undervisning till särskilt intresserade elever. Detta bör ses mot bakgrunden av att gymnasieutredningen har visat att musiken är elevernas största fritidsintresse. Det är klart att musiklärarna känner mycket hårt personligt tryck om de inte kan fånga upp detta stora musikintresse hos eleverna. Det är omvittnat att musiklärarna är en lärarkategori med hängivet intresse för sitt yrke, och det är klart att de då finner det särskilt otillfredsställande om de inte kan lösa sina uppgifter på det sätt de skulle önska. Statsrådet Mogård har talat om rekryteringsåtgärder, som bl.a. behandlas i propositionen om högskolan, med ökad utbildningskapacitet och ändrad inriktning av undervisningen, men jag vill avslutningsvis bara kortfattat säga att den bästa rekryteringsåtgärden för musiklärarna är att skapa bättre arbetsförhållanden för dem. Jag vill därför efterhöra om statsrådet Mogård ämnar arbeta i den riktningen.
Herr talman! Jag har svarat på herr Ångströms frågor, där jag så att säga har befogenhet att svara. De här frågorna har närmast gällt rekryteringsoch utbildningsåtgärder. Herr Ångström relaterar arbetsförhållandena för musiklärarna och hävdar att de kan möta 450 olika elever. I mitt interpellationssvar har jag just framhållit att ett av problemen för musiklärarna är att de bara undervisar i ett ämne. Det problemet kan alltså åtminstone delvis lösas genom att vi får en tvåämnesutbildad lärarkår även i musik. Undervisningsskyldigheten är däremot en fråga som vi definitivt inte kan diskutera här, utan det är en sak mellan de förhandlande parterna. Vad beträffar gruppstorleken kan man gott tänka sig att det är någonting som skall beslutas lokalt vid diskussionerna om hur resurserna skall fördelas. Det gäller alltså SIA-beslutets konsekvenser. Man kan naturligtvis på sina håll bedöma det så, att musiklärarnas arbetsförhållanden är så besvärliga att man just där kanske vill dela upp grupperna, men vi har ju genom SIA-beslutet varit överens om att inte ha dirigerande centrala beslut som skall gälla lika över hela landet.
Herr talman! Vid debatten om de åtgärder som kan vidtas för att förbättra arbetsförhållandena för musiklärarna är det ju många instrument som man kan spela på — för att nu använda musikspråk. Jag anser emellertid att statsrådet Mogård har ett övergripande ansvar då det gäller att klara rekryteringen till musikläraryrket i det obligatoriska skolväsendet, och därför bör statsrådet ta de initiativ som är möjliga. Till de möjliga initiativen hör att inleda diskussioner med andra organ som kan ha inflytande just på detta område. Jag hoppas att statsrådet vill ta de initiativen. Musiklärarna skulle hälsa detta med största tillfredsställelse, och jag tror också att ett resultat ganska snabbt skulle visa sig i rekryteringssiffrorna till musikläraryrket för den obligatoriska skolan.